Fru talman! Operationsköerna och det stora antalet medicinskt färdigbehandlade åldringar som ligger kvar på akutsjukhusen, därför att de inte har någon annanstans att ta vägen, är några av de största problemen i svensk sjukhusvård. Man tvingas använda de dyraste sjukvårdsplatserna som hotell, därför att det inte finns ålderdomshem, sjukhem och liknande omsorger i tillräcklig omfattning. Dessa förhållanden är inte bra för de gamla. Det är extremt dyrt och blockerar dessutom mängder av operationer. Alla märker och oroas av bristen på institutioner -- från servicehus och ålderdomshem till sjukhem och sjukhus. Så har det blivit när vissa politiker har fallit offer för modeflugan att ''riva institutionerna''. Nedläggningen av ålderdomshem och sjukhem måste upphöra och resurser användas för att få bort köer och patienter i korridorer samt för att åstadkomma tidiga utskrivningar. Vi måste känna ansvar för dem som drabbats av sjukdom och för dem som vårdas i livets slutskede. Vi måste bry oss om! Vår grundläggande tanke om livskvalitet, med utgångspunkt från våra värderingar, är att även svårt sjuka, dementa och handikappade skall få behålla sitt värde som människor och att de skall få behålla ett eget hem i äldrevården -- även sedan de flyttat till institution -- så långt detta är ekonomiskt och praktiskt möjligt.

Det regelverk som bl.a. bostadslåneförordningen ställer upp, och som låser fast bostädernas utformning och gruppernas storlek, återstår dock att avveckla. Propositionen innehåller inga förslag i den delen, vilket är beklagligt. Huvudmännen måste kunna finna adekvata lösningar avpassade till de äldres behov, utan hinder av statliga normer. Bidragen måste vara tillgängliga även för alternativt boende, dvs. sådant som ej organiseras av kommunen.

Vidare har utskottet enats om att föreslå att 300 milj.kr. per år under fem år skall avsättas till stimulansbidrag till gruppboende för åldersdementa och psykiskt utvecklingsstörda. Vi föreslår dessutom att 500 milj.kr. avsätts för att stimulera utbyggnaden av nya boendeformer för psykiskt sjuka och fysiskt handikappade. Därmed har kraven med motsvarande innebörd i de moderata motionerna blivit tillgodosedda, vilket jag gärna vill uttrycka min tillfredsställelse över. Men, tyvärr, är det endast så här långt som det råder enighet mellan alla partier om utskottets förslag. Fru talman! Bakgrunden till den aktuella äldrevårdsreformen är den tidigare äldreberedningens arbete, som resulterade i regeringens proposition 1987/88:176. Den åsikt som propositionen förde fram var att kommunerna skulle bli ansvariga för hela äldreomsorgen inkl. 1988/89:SoU6 och behandlingen av detta, har en enhällig riksdag ställt sig bakom dessa riktlinjer. När sedan äldredelegationen skulle omsätta detta i förslag till praktiska åtgärder, började det att gå snett. Detta beror dels på regeringens alltför oprecisa direktiv till delegationen, dels på revirkampen mellan socialdemokratins företrädare i Kommun och Landstingsförbunden. Äldredelegationens majoritetsförslag leder, som den moderata ledamoten Anita Estberger påpekade i sin reservation, till nya gränsdragningsproblem. Det är allvarligt också ur en annan aspekt. Under förespegling av att den socialdemokratiska regeringen skulle komma med ett genomgripande förslag för äldrevården, har under ett par års tid utvecklingen inom äldrevården och omsorgen gått i stå. Landstingen har inte velat göra något och kommunerna har inte vågat. Propositionens förslag löser inte de centrala frågorna, nämligen de som handlar om en god och värdig vård för de äldre. Än mindre gäller detta för de handikappade, vilka också skall omfattas av reformen. Det är allvarligt att regeringen tidigare har gett sken av att komma med förslag som i grunden skulle förändra och förbättra äldreomsorgen för både de äldre och personalen. Förväntningarna har varit stora. Föreliggande proposition innebär att i stort sett samtliga dessa förväntningar kommer på skam. Konsekvenserna av den föreslagna reformen är mycket svåröverskådliga. Det är svårt för kommunerna att genomföra förslagen. Kommuner och landsting har på grundval av ett punktprogram från den socialdemokratiska partistyrelsen uppmanats att starta utredningar och förhandlingar om den framtida äldreomsorgens organisation. Uppmaningen har inte föregåtts av något beslut i riksdagen och lagrådet har inte heller hörts i frågan. Detta förfarande strider mot alla demokratiska principer och mot det beredningsförfarande som föreskrivits för regeringens propositioner. Denna bedömning ändras inte nämnvärt genom den uppgörelse som skett mellan socialdemokraterna och folkpartiet i socialutskottet. De finansiella transaktionerna till följd av s--fpuppgörelsen blir omfattande, byråkratiska och ineffektiva. I stället för att ha en landsomfattande sjukvårdsförsäkring förs finansieringsansvaret i betydande utsträckning ned till de enskilda kommunerna, utan att garantier finns för att de kan uppfylla de nya krav som ställs på dem. Dessutom försämras det riskpridningsmoment som nu finns till följd av landstingets ekonomiska ansvar. Det skulle medföra risk för försämrad kvalitet på vården, inte minst i små kommuner, med en stor andel äldre och med en ansträngd ekonomi. Vi får ingen klarhet beträffande de sammanlagda ekonomiska konsekvenserna för landstinget och kommunerna. Dessutom kan det starkt i frågasättas om kommunerna har kapacitet att genomföra de aktuella förändringarna inom den snäva tidsramen. Arbetet med den tänkta reformen har hittills mest handlat om en administrativ revirstrid och inte om äldrevårdens främsta problem, bristen på resurser och vårdplatser. Det är direkt oansvarigt att nu fatta beslut om en reform som berör betalningsströmmar till ett sammanlagt värde av ca. 20 miljarder kronor samt nya miljardanslag, utan att de ekonomiska konsekvenserna är helt klarlagda. Risken för fortsatta kompetenstvister och ekonomiska gräl mellan landstinget och kommunerna är uppenbar. Jag vill här ge några exempel på de orimliga gränsdragningsproblem den föreslagna reformen medför: Geriatrisk vård faller inom landstingets betalningsansvar, medan långvård skall ingå i kommunernas betalningsansvar. Gränsdragningarna mellan dessa vårdformer kan bli mycket svåra att göra och få stora ekonomiska konsekvenser. Vidare: Beträffande kommunala sjukhem betalar landstinget medicin, färdtjänst, tandvård -- beträffande ålderdomshemmen betalar kommunen. Men dessa vårdformer kommer att gå i varandra. Egendomligt är också att patientavgiften på de kommunala sjukhemmen skall vara högst 55 kr., medan ålderdomshemmen, där kommunen också är huvudman, har betydligt högre avgifter. När det gäller den stora tivsten, den som en reform var tänkt att lösa upp, nämligen ansvaret för vården i hemmet, har utskottsmajoriteten inget att komma med utöver regeringens förslag. Beslutsångesten utmynnar i förslag om fortsatt försöksverksamhet. De äldre och den berörda personalen får finna sig i fortsatt ovisshet om hur de långsiktiga lösningarna kan se ut, när utskottsmajoriteten skjuter problemen med kompetenstvisterna framför sig. Detta är mycket otillfredsställande. Dellösningar och kompromisser, som bara skulle konservera dagens problem, måste riksdagen avvisa när ärendet nu skall avgöras här i kammaren. Redan äldredelegationens förslag var en halvmessyr. Sedan devalverades detta genom kompromissen i den socialdemokratiska partistyrelsen och regeringen expedierade förslaget genom framläggandet av den proposition som vi nu behandlar. Sedan har riksdagens ursprungliga intentioner eroderats ytterligare genom s--fpkompromissen i utskottet. Fortfarande är det en omfördelning -- och på flera punkter en oklar sådan -- inom monopolets ram som skett, inte en ökad valfrihet för de äldre. Fortfarande är huvudmannskapet splittrat. Fortfarande handlar det om förlegade finansieringsformer, som inte medger de äldre att själva fritt välja den vård och service de vill ha och är i behov av. Problemen måste bearbetas från de rätta utgångspunkterna. Organisationen är snarare en sekundär fråga. Det är beklagligt att moderaternas och centerns gemensamma förslag om att initiera en ordentlig översyn av sjukvårdens finansiering och verksamhet har röstats ned i utskottet. För att stimulera utvecklingen av alternativa service och omsorgsformer och för att öka den enskildes valfrihet krävs förslag till ett nytt finanseringssystem. Ett sådant underlag är nödvändigt innan beslut fattas om en så genomgripande och kostnadskrävande reform som denna, där avsikten måste vara att sätta vårdens kvalitet och den enskildes vilja i centrum! Fru talman! I den för centern och moderaterna gemensamma reservationen nr 1 anser centerns och moderaternas ledamöter i socialutskotet att det måste ges en vidgad valfrihet och ett ökat utrymme för individens egna beslut inom den sociala tjänstesektorn. Den verksamhet som bedrivs där har stor betydelse för medborgarnas levnadsstandard och livskvalitet. Beslut om hur boende, service och omsorgen skall utformas tillhör det viktigaste i många människors tillvaro. Därför är det särskilt angeläget att dessa val träffas av medborgarna själva. De bör i sin egenskap av konsumenter få välja mellan olika alternativ. I ett sådant system ges samtidigt utrymme för löntagare inom denna sektor att -- i en helt annan utsträckning än i dag -- välja arbetsgivare och arbetsform. Vård och omsorg måste kunna bedrivas av många olika vårdgivare: enskild och offentlig verksamhet bör komplettera varandra i ett konkurrensförhållande. Med ökad konkurrens följer också högre kvalitet. Alla vårdgivare måste ges möjlighet att bedriva sin verksamhet på likvärdiga ekonomiska villkor. Vår uppfattning är att regeringen snarast måste låta utreda ett nytt fanansieringssystem med beaktande av de olika tekniska principlösningar som har lagts fram i de borgerliga partimotionerna, där avsikten är att vidga valfriheten för den enskilde och att garantera vård i tid. Under utredningsarbetet bör de lösningar som finns i andra länder, t.ex. i Nederländerna, Tyskland, Schweiz och Canada, studeras för att utröna huruvida sådana system -- under anpassning till svenska förutsättningar -- kan fungera och stå modell för Sverige. Jag ber därför att få yrka bifall till reservation nr 1. Fru talman! Huvudmannaskapet för äldrevården och äldreomsorgen är i dag delat mellan landstingen och kommunerna. Gränsdragningarna är svåra i fråga om vad som skall hänföras till sjukvård eller till äldreomsorg. Många gamla har hamnat ''mellan stolarna'' i huvudmannaskapstvister. Detta är oacceptabelt. JO har också påtalat detta problem. Dagens gränsdragningar mellan primärkommunernas och landstingens uppgifter i äldrevården skapar således onödiga problem. Många människor far illa, medan kommun och landsting diskuterar vem som ansvarar för vad, samtidigt med att problemen växer fortsätter skattetrycket att stiga. Det är en dubbel social nedrustning när det offentliga inte klarar problemen, och hushållens ekonomi undergrävs så att de saknar möjligheter att lösa problemen på annat sätt. Endast det fåtal som har mycket god ekonomi har någon reell valfrihet. För att en förändring skall innebära en rejäl förbättring för de enskilda måste flera viktiga krav uppfyllas. Det får inte bara bli så att verksamheter flyttas från en stor organisation till en annan. Det är de äldres och de sjukas villkor som skall forma vården och omsorgen. Det ligger en stor trygghet i att kunna utöva ett eget val, och det kräver en ändrad syn på vad som ligger i begreppet huvudmannaskap. I dag betyder det att landstinget och kommunen finansierar och i egen regi producerar vård eller omsorg. Det borde i stället ses som ett yttersta ansvar för att alla har tillgång till nödvändig vård eller omsorg, men att verksamheten skall kunna bedrivas av många olika vårdgivare på lika villkor. Ett huvudmannaskap utformat enligt dessa principer för äldrevården och äldreomsorgen kan sammanföras och ligga hos primärkommunerna. Då tas alla goda krafter till vara genom att enskild och offentlig verksamhet verkar på samma villkor. Mångfald ger kvalitet genom att det blir de enskildas önskemål som styr. För att mångfalden skall kunna utvecklas krävs att också finansieringen ändras. En allmän och obligatorisk sjukvårdsförsäkring ger en bättre vård genom att patienten kan välja vårdgivare och att resurserna följer patientens val. Sjukvårdsförsäkringen skall omfatta alla, även pensionärer, och innebära ett solidariskt betalningsansvar. Även de som inte betalar till försäkringen skall ges rätt att utnyttja den. Också valfriheten i den sociala servicen kan garanteras med ett liknande system. Finansieringen förblir gemensam men valet den enskildes. Monopolsituationen måste brytas, inte enbart organiseras om. Finansieringsansvaret måste bli sammanhållet och skilt från verksamhetsansvaret. Huvudmannaskapet, dvs. ansvaret för att erforderliga resurser finns, skall var sammanhållet. Verksamheten, däremot, skall kunna bedrivas av många olika vårdgivare. Fru talman! Under förutsättning av bifall till mitt redan framställda yrkande beträffande reservation nr 1 yrkar jag dessutom bifall till de övriga moderata reservationer som fogats till betänkandet.

Fru talman! Riksdagen behandlar i dag frågan hur vi framöver skall ta ansvar för de svårast sjuka -- inte äldreomsorgen i största allmänhet, vilket man från socialdemokratiskt håll och folkpartihåll vill ge sken av. Hur svårt sjuka patienterna inom långtidsvården är framgår av att det bara är cirka en av tio som klarar av att äta, ta sig ur sängen och sköta toalettbestyren själv. Den andra gruppen som berörs av S-fpuppgörelsen är de s.k. färdigbehandlade på lasaretten. Av dessa är det bara en av fem som har egen kraft att klara av att äta, ta sig ur sängen och sköta sina tolattbestyr. Dagens debatt handlar om vilket värde vi tillerkänner dessa patienter och deras vård. Det är, Bengt Lindqvist och Daniel Tarschys, en känslig mätare på samhällets solidaritet och välfärd. Det är en vård som sätter den humana människosynen på dess svåraste prov. Är vi beredda att tillerkänna alla människor ett lika värde i olika skeden av livet, eller räknas vi bara fullt ut så länge vi är i yrkesverksam ålder eller hyggligt friska? Under 80-talet har vi fått bevittna hur den socialdemokratiska politiken lett till att tryggheten och vården vid svår och långvarig sjukdom begränsats -- samtidigt som överflödet brett ut sig för en härskande elit. Ålderdomshem och sjukhem har inte rustats upp, och många platser har lagts ned.

Det är så inte konstigt att problemen snabbt vuxit i vården. För den svårt långtidssjuke är det viktigt med såväl en kvalificerad medicinsk vård och en god omvårdnad som en väl fungerande bostad. Beaktar man de omfattande vårdbehov som flertalet av dagens sjukhemspatienter har, måste man konstatera att det är mer ett hem än en bostad som behövs. En bra bostad och god service är viktiga, men det är långt ifrån tillräckligt när sjukdomarna är svåra och skröpligheten stor. Sviktar grundläggande livsfunktioner klarar man inte av att efterfråga och köpa enskilda tjänster, utan man behöver ett mer samlat stöd. Servicemodellen är då inget fungerande alternativ som ger en god omvårdnad av svårt sjuka. Det gäller för de allra flesta av dagens långvårdspatienter. Fru talman! Vi få under 90-talet ca 100 000 ytterligare farbröder och damer som fyller sina 80 år eller mera. Läkarvetenskapen kommer att göra stora framsteg som innebär att allt svårare sjukdomar ibland botas och ofta lindras i allt högre åldrar. Äldreutvecklingen och de medicinska framstegen kommer att ställa stora krav på allt från högspecialiserad vård till hemsjukvård. Upprustningen och utvecklingen mot en och tvåbäddsrum kommer att minska antalet platser till ca 30 000. Vårdavdelningarna på lasaretten är redan i dag ofta överbelagda. Och som sagt var, trycket kommer att öka mycket kraftigt under 90 talet. Då kan man inte se det så enkelt som Kommunförbundets ledning gjorde i sin argumentsamling för kommunalråd och sociala chefer. Där ansåg man att om man upphörde med intagningen till sjukhemmen så skulle de vara tomma om så där en tre år och kunna användas till invandrarbostäder, m.m. Det är en okunnighet utan motsvarighet. Problemet är ju, och blir framför allt, att kunna bereda plats för alla svårt sjuka och mycket gamla medmänniskor. Nej, fru talman, eftersom det knappast blir tal om att bygga nya stora sjukhus, kan det aldrig bli tal om att rusta ner sjukhemmens medicinska nivå. Nivån måste i stället höjas upp till medicinavdelningarnas nivå, om vi skall ha en chans att på ett någorlunda acceptabelt sätt klara av vården av svårt sjuka och skröpliga medmänniskor. Ädelutrednignen var förutbestämd. Biträdande socialminister Lindqvist och Kommunförbudnets socialdemokratiske ordförande var totallåsta i förväg och var inte intresserade av analys och framtidssyn. De var helt inriktade på det byråkratiska och utgick inte från den svårt sjuka, mycket gamla människans behov. Riksdagen har därför förelagts ett förslag som skapar flera och svårare gränser än dagens. Och inte har förslaget blivit bättre av folkpartiets sedvanliga uppgörelse med socialdemokraterna. Tänk i stället om utgångspunkten för dagens beslut hade varit: Sätt patienten i centrum. Det är också utomrodentligt allvarligt och konstigt att f.d. HCK-ordförande Lindqvist sedan också blandar in de handikappade bland våra äldsta och svårast sjuka. De har liksom i förbifarten kastats upp på sista vagnen. Fru talman! Jag skall säga något om ekonomin. Den socialdemokratiska regeringen har efter 1982 dragit in tiotals miljarder kronor från vård och omsorg. Storleken är sådan att om indragningarna inte hade skett skulle sjukvården i år ha haft ytterligare 17--18 miljarder kronor till sitt förfogande. Handikappade har också varit 80-talets förlorare. Skäms inte f.d. HCK-ordföranden, biträdande socialministern Lindqvist? Det är Lindqvist och hans regeringskamrater som är orsaken till dagens kris. Hur blir det då kommande år? Om staten uppräknat sin andel till vård och omsorg, den s.k. allmänna sjukvårdsersättningen, med kostnadsutvecklingen skulle den, bara för nästa år, ha höjts med minst 1,5 miljarder kronor. Biträdande socialminister Lindqvist drog i praktiken in det beloppet genom att anslå endast De indragna pengarna kom sedan delvis tillbaka i den s.k. Ädelpropositionen. 1 miljard kronor skulle anslås till kurser och konferenser i kommunerna. För att få det att låta storvulet talade man om ett femårsanslag på 5,5 miljarder kronor. Men, fru talman, det är per år endast drygt 1 miljard kronor. Man drar alltså från den opererande, utredande och kvalificerade sjukvården in ca 1,5 miljarder kronor. Sedan anslår man dryga miljarden per år i dagens beslut, och för den bedriften slår sig socialdemokraterna och folkpartisterna för bröstet. Folkpartiet har gått ut stort och sagt att det nu blir enkelrum för alla. Till det är det avdelat 200 milj.kr. per år. Tidigare år har det satsats mycket mera pengar än så till enkelrum, och folkpartiet i fält har sällan varit speciellt framstående i de sammanhangen. Nu har emellertid det mesta stannat av på grund av Lindqvists förutbestämda utredande och den akuta penningbristen. Vet folkpartiet, när de går ut på detta sätt, att kommuner och landsting får ett underskott på 22 miljarder kronor innevarande år? Vet folkpartiet om att prognoserna är lika dåliga för åren 1993 och Det finns en liten, liten ljusning för 1992, då det kanske blir 3 miljarder kronor i positivt utfall med en mindre verksamhet, men Bengt Lindqvist har i regeringen gått med på att det skall dras in till staten. Jag måste säga att jag upplever det vara höjden av lurendrejeri när man ger 200 milj.kr. per år till ombyggnad av sjukhem, fastän de sammantagna underskotten i vård och omsorg inom landsting och kommuner bara i år blir ca 22 miljarder kronor. Prognoserna är lika dåliga för 1993--1995. Då går folkpartiet ut och säger att man nu har fixat enkelrum åt alla. Det innebär att man försöker ange alla möjliga motiv för uppgörelsen med socialdemokraterna. Fru talman! Bildt och Westerberg har skrivit i Dagens Nyheter om att de har en samsyn när det gäller hur välfärdspolitiken skall reformeras. Där heter det att man skall låta pengarna i stor utsträckning följa de val som den enskilde träffar. På ett annat ställe står det: Det innebär en valfrihetsrevolution i välfärdspolitiken. Den uppgörelse folkpartiet nu har träffat med socialdemokraterna innehåller inte ett dugg av valfrihet, utan egentligen bara svårare gränsdragningar och en förfärlig massa ny byråkrati. Det är centern och moderaterna som har en gemensam reservation om valfrihet och om att pengarna skall gå till vård i stället för till byråkrati. Den gemensamma artikeln verkar allt tommare för varje uppgörelse folkpartiet gör med socialdemokraterna. Fru talman! Centern avvisar förslaget att ålderdomshem och sjukhem skall omvandlas till servicehus eller någon form av särskilt boende. Vi önskar i stället att de rustas upp och utvecklas till fullvärdiga alternativ. De behöver sedan kompletteras med fler gruppbostäder anpassade efter skilda behov. Med en mångfald av vårdformer måste det skapas garantier för en vidgad valfrihet för den enskilde. Det kan inte -- som föreslås -- vara en fråga för socialtjänst och sjukvård att avgöra vad som är bäst. Den enda riktiga experten är den enskilde själv och dennes anhöriga. Den framlagda propositionen präglas av motsatt synsätt där det är överheten -- staten -- som vet bäst och där byråkratin är dess lydiga redskap. Det är ett tekniskt och byråkratiskt system av sällan skådat slag som skisseras i propositionen och i överenskommelsen med folkpartiet. Säkra effekter är ett starkt växande byråkratiskt inslag i vården och tilltagande svårigheter för den enskilde att veta vem man ska vända sig till. Från demokratisk utgångspunkt är detta djupt beklagligt. Risken för uppslitande kompetenstvister och ekonomiska gräl mellan sjukvård och socialtjänst ökar också med de föreslagna förändringarna. Samtidigt kan man konstatera att den enskildes vård i avgörande grad är beroende av motsatsen, dvs. en väl fungerande samverkan. Vårdens syfte måste få förbli humanitärt och inte reduceras till krass ekonomi och byråkrati. Hur det föreslagna köp och säljsystemet skall fungera i praktiken har belysts varken i propositionen eller i folkpartiets motion, där systemet vidgas till att även omfatta färdigbehandlade patienter i akutvården. Utan praktiska erfarenheter eller genomarbetade förslag innebär detta betydande risker för försämringar i vården. Någon hållbar definition av vad som menas med färdigbehandlad har inte presenterats, vilket gör att problemen i praktiken kommer att bli stora. Fru talman!

Vi i centerpartiet vill också uppvärdera det krävande omvårdnadsarbetet, som av tradition nästan helt legat på kvinnorna. Vi anser att ett arbete måste värderas lika, oavsett om det till största delen utförs av män eller kvinnor. Det är oacceptabelt att männens inkomster skall vara 50 % högre än kvinnornas och att skillnaden tenderar att öka. En av 90-talets stora frågor måste gälla att få en gemensam arbetsmarknad med en rättvis värdering av olika slags arbete. För att möjliggöra en utveckling i denna riktning vill vi i centerpartiet att regeringen snarast låter utreda ett nytt finansieringssystem, där avsikten är att vidga valfriheten för den enskilde och att garantera en anständig vård i tid. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till centerns och moderaternas gemensamma reservation samt till de två centerreservationerna.

Fru talman! Bristerna i äldreomsorgen har under 1980-talet blivit allt påtagligare. Många kommuner kan inte erbjuda tillräcklig hjälp genom hemtjänsten till dem som bor kvar i sina hem. Det saknas boendeformer för alla dem som inte längre klarar av ett helt självständigt boende men som ännu inte är i behov av en plats på långvårdssjukhus eller sjukhem. Det är långa köer till långvårdssjukhusen och sjukhemmen. På många håll är det svårt att över huvud taget få tag på personal som kan tänka sig att arbeta inom hemtjänsten eller inom den övriga äldreomsorgen. Det finns flera orsaker till att det har blivit så här. En orsak är att 70-talets, och även 80-talets, politiker har utgått ifrån att alla människor vill vara kvar i sina hem till livets slut. Samtidigt har en hel del av dessa politiker tänkt sig att det blir så mycket billigare för samhället om de flesta bor kvar hemma på sin ålderdom. Därför har man underlåtit att bygga om gamla ålderdomshem. I stället har de lagts ned precis som sjukhemmen. Man har inte ens funderat på några alternativ i boendet. Den ekonomiska åderlåtningen av kommuner och landsting under 80-talet har fått till följd att det inte har gjorts tillräckliga satsningar på personalen och arbetsmiljön inom äldreomsorgen, vilket har medfört personalrekryteringsproblem och att vårdavdelningar har fått stänga på grund av personalbrist. Att människor inte får en vårdplats när de blir sjuka eller att de inte får tillräckligt med vård och omsorg i hemmet beror givetvis inte på om det är kommunen eller landstinget som är huvudman för verksamheten, utan det beror helt enkelt på hur mycket vi gemensamt vill betala för vården av de äldre. Detta gäller oavsett om det är kommunen eller landstinget som svarar för vården. Självfallet blir det inte heller en billigare vård för att landstinget säljer ut den till kommunen, eller om man gör tvärtom. Jag vill t.o.m. påstå att det blir dyrare när man säljer tjänster till varandra. Utskottet konstaterar också i betänkandet att det kommer att fattas 1,5 miljarder kronor för kommunerna när de får det nya betalningsansvaret. Trots att man via centrala regleringar för över så mycket pengar som landstingen beräknas använda för dessa patienter till kommunerna, saknas det i alla fall 1,5 miljarder kronor. Det blir alltså dyrare att göra på det här sättet. Vänsterpartiet har yrkat avslag på huvudelen av detta förslag, eftersom det innebär en skenlösning. Omorganisation är ett gammalt, känt och beprövat knep när man vill komma ifrån problem som man inte riktigt vill ta itu med. Det känner vi till både från offentlig sektor och från privat verksamhet, där det är lika vanligt. Vi tror inte att en jättelik byråkratisk omorganisation vare sig ger fler vårdplatser eller ökar personaltillgången. Däremot finns många inslag i denna uppgörelse som rent av kommer att förvärra problemen. Jag skall nämna några av de allvarligaste inslagen. Det handlar främst om kommunernas betalningsansvar när det gäller de s.k. färdigbehandlade patienterna inom akutsjukvården och patienterna inom den somatiska långtidsvården. Redan i betänkandet fastställer Daniel Tarschys och Bo Holmberg kostnaderna för de färdigbehandlade patienterna till 2,34 miljarder kronor. Av detta belopp skall 1,64 miljarder tas från landstingen och föras över till kommunerna. Det är precis sådana här förslag som gör att människorna ute i verksamheten blir fullkomligt galna på oss politiker och våra skrivbordskonstruktioner, för detta är en skrivborskonstruktion. Hur kan man utifrån gamla siffror -- i det här fallet rör det sig om siffror som landstinget presenterade 1988 -- fastställa antalet färdigbehandlade patienter 1992? Det är inte något konstant antal. De varierar ju från tid till annan och från plats till plats. Men för landstingen kommer det här att få den konsekvensen att man blir av med 1,6 miljarder kronor, och det får till effekt att motsvarande platser inom akutsjukvården kommer att försvinna. Landstingen har inte pengar. Då får man skära ned i motsvarande omfattning. Så fungerar det. Och vad har vi då vunnit på förändringen? Det var ju de här platserna som skulle minska köerna till operationerna, som så att säga skulle bidra till omloppet. De försvinner. Jag befarar också att skrivbordskonstruktionen i vad gäller vinsterna till följd av kommunen får betalningsansvaret för långvårdspatienter med somatiska sjukdomar inte håller i verkligheten. Tanken är ju att kommunerna i stället för att betala långvårdsplatserna till landstinget skall bygga alternativa boendeformer. Bl.a. gäller det då det som vi kallar gruppboende. Kanske kunde det fungera om man kunde använda samma pengar flera gånger eller åtminstone två gånger. Innan de alternativa boendeformerna finns -- det lär ju dröja några år -- måste alltså kommunerna använda de pengar som de får från landstingets budget för att betala tillbaka till landstinget för den vård som köps till patienterna. Men frågan blir då: Varifrån får kommunerna då de pengar som skulle användas för att bygga ut gruppboendet? Det är ju samma pengar som man har tänkt skall användas. Varje enhet av gruppboende kostar i dag ungefär 7 milj.kr. Visserligen är vi överens om ett statsbidrag, men det rör sig ju inte om någon större summa -- en engångssumma på 200 000 kr. per enhet. Kommer landstingen att ha råd att hålla samma antal långvårdsplatser, när och om kommunerna tar hem sina patienter från landstingen? Det går ju bara att ha så många platser som kommunerna får betalt för. Blir följden densamma som inom akutsjukvården, att man måste minska antalet långvårdsplatser? I dag sägs det allmänt att det är synd om de patienter som finns i fel vårdform inom akutsjukvården eller långtidssjukvården. Jag kan förstå att det inte är riktigt bra att inte vara sjuk och ligga på sjukhus, men tänk er motsatsen. Hur blir det för de här patienterna om kommunerna tvingas att välja det billigaste alternativet i stället för det bästa, dvs. gruppboendet, för att över huvud taget klara vården av de äldre? Sedan är det möjligt att de som är ''friska'' och ligger på sjukhus placeras i det egna hemmet med otillräcklig hemtjänst. Här föreligger det en högst påtaglig risk, för kommunerna har i dagens läge knappast råd att tänka längre än till nästkommande budget, och hemtjänsten blir alltid det billigaste alternativet. Själv skulle jag nog om jag vore gammal välja att inte vara så sjuk och ligga på sjukhus framför att vara sjuk och ensam och tvingas vara i bostaden utan tillräcklig vård. När jag läste propositionens förslag om fördelning av de 5,5 miljarder kronor som aviseras som ett statlig stöd i samband med huvudmannaskapsförändringen blev jag milt sagt förtvivlad. Enligt det ursprungliga förslaget skulle ungefär en tredjedel av miljarderna användas för att bestrida ökade kostnader för själva byråkratin i samband med omorganisationen. Nu måste jag ändå säga till utskottets försvar att den fördelning som utskottet har gjort är bättre än fördelningen enligt det ursprungliga förslaget. Men, Daniel Tarschys och Bo Holmberg: Nog måste det vara något fel, om man anser att det behövs en halv miljard kronor för att övertyga den berörda personalen om att det rör sig om en riktig omorganisation. Så mycket pengar anslår man nämligen för att utbilda personalen i att förstå nyttan av denna omorganisation. Har inte alltid folkpartisterna i den här salen skrutit med att de är emot byråkratin och har de inte satt som ett av de främsta målen att minska byråkratin? Nu anslår man en halv miljard för att utbilda folk, så att de skall förstå nyttan av ökad byråkrati. De här pengarna kunde användas på ett bättre sätt. I en situation när mer än hälften av hemtjänstpersonalen saknar adekvat utbildning för sitt arbete använder ni en halv miljard till utbildning i byråkrati. Pengarna kunde användas för att ge personalen grundläggande utbildning för sitt arbete. Det finns också, Daniel Tarschys, skäl att ifrågasätta att 1 miljard kronor -- under fem år visserligen, men det är ändå 1 miljard -- skall användas till att bygga ut till eget rum i långvården. Jag och mitt parti tycker att det finns angelägnare uppgifter när resurserna är knappa. Fråga de berörda äldre patienterna och fråga personalen, för det är inte så att patienterna inom långvården över lag önskar sig ett eget rum. Jag är övertygad om att Daniel Tarschys här gör precis samma fel som politikerna gjorde när politikerna bestämde att ålderdomshem aldrig kan vara en värdig bostad för en gammal människa. Här har Daniel Tarschys bestämt sig för att gamla människor inom långvården har som högsta önskan ett eget rum. Därför att Daniel Tarschys tycker så skall man plocka fram 1 miljard kronor för den reformen. Man har inte frågat de berörda. Man utgår bara ifrån vad man själv tror är bra för andra människor. Vänsterpartiet förespråkar andra lösningar för att trygga en god vård och omsorg när det gäller de äldre. Vi menar att huvudmannaskapsfrågan i sig är fullkomligt ointressant. Varken de äldre eller de anhöriga bryr sig egentligen om vem som är huvudman för vården. Vad man bryr sig om är att få veta om man kan få en vårdplats när man blir sjuk, att man kan få hjälp hemma av hemtjänsten när man behöver hjälp eller att det finns alternativ när man inte längre klarar sig hemma. Vi vill använda de här pengarna, 5,5 miljarder kronor som nu plötsligt har kommit fram, för att bygga ut när det gäller gruppbostäder och andra kollektiva boendeformer för äldre. Vi tycker att det ändå verkar ganska praktiskt att kommunen är huvudman för dessa verksamheter. Vi vill satsa på utbildning av personalen inom äldreomsorgen, och vi vill ge personalen inom äldreomsorgen kortare arbetsdag. Vi tror att det är den enda möjligheten att förbättra yrkets status och därmed förbättra villkoren för yrket. På så sätt kommer vi att kunna klara rekryteringen av personal till äldreomsorgen. Vi tycker att det är en klar ansvarsfördelning om landstinget svarar för all sjukvård och om kommunen tar över sjukhem efter lokala förutsättningar, när både landsting och kommun anser att detta är den bästa lösningen. Avslutningsvis vill jag, fru talman, säga att detta att vi har andra förslag till lösningar givetvis inte innebär att vi kommer att sätta oss på tvären ute i kommunerna, om beslutet går oss emot. Vänsterpartiet kommer givetvis att på bästa sätt försöka att klara av de nya uppgifterna, men vi tycker att det är onödigt att ägna tid och kraft åt vad vi här har talat om, när pengar och arbete hade kunnat användas på ett mycket bättre sätt. Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 9 och 12 i betänkandet.

Fru talman! Miljöpartiet de gröna vill att hela primärvården, när det gäller särskilda boendeformer för service och omvårdnad för dem som behöver det, tas över av kommunerna när nu ansvaret för de äldres och handikappades boende blir ett kommunalt ansvar. Om man ser till reservationerna i betänkandet verkar det inte som om vår idé kommer att gå igenom. I detta läge kommer vi att stödja betänkandet. Det har under arbetets gång i utskottet förändrats så att flera av våra idéer har tillfredsställts genom den ändrade texten. Detta gäller t.ex. rätten för kommunerna och landstingen att, om de kommer överens och under en försöksperiod, låta kommunen ta över hela primärvården. Det var ju detta vi ville. Detta är ett steg i rätt riktning enligt vårt sätt att se på decentralisering inom vård och omsorg. Det innebär att de kommuner som känner sig mogna för att ta över primärvården verkligen kan göra det. Vi får nöja oss med det så länge. Det finns därför ingen anledning att avslå propositionen i dess helhet. Vi vill ändå framhålla att det under alla förhållanden blir en smärtsam omställning att ändra huvudmannaskapet. Att göra det i flera mindre steg innebär bara ännu fler smärtsamma omorganisationer för de offentligt anställda. Detta påpekas också i ett särskilt yttrande. Jag yrkar bifall till vår reservation 3 under mom. 1 som handlar om reformens allmänna inriktning och hanteringen av äldreomsorgsfrågorna. Utskottet har med anledning av miljöpartimotionen So322, yrkande 2 och miljöpartimotionen So217, yrkande 2 om boendeformer hemstället om ett tillkännagivande till regeringen. Vi har fått miljöpartimotionen So322, yrkande 3 om utbyggnaden av dagverksamheten tillgodosedd i texten. Men vi har fått avslag på vår motion So322, yrkande 1 om personalutveckling, varför jag yrkar bifall till reservation 10. Den sistnämnda motionen handlar om utbildning för vårdpersonal. Vi anser att det är mycket viktigt. Den har delvis blivit tillgodosedd, men inte fullt ut.

Jag yrkar därför bifall till reservation 13 angående motiveringen till att vänsterpartiets motion So18 avstyrks. Vi stöder nämligen i princip den motionen, men vi anser att man kan avvakta handikapputredningens resultat. Vi skulle också gärna vilja stödja vänsterpartiets motion So18 där man önskar förkortad arbetsdag inom hemtjänsten, men tyvärr har vi inte kunnat finansiera denna arbetstidsförkortning genom statsbidrag som det står i motionen. Vi måste därför avstå från att stödja motionen. Vi arbetar i miljöpartiet i vårt budgetarbete med att hitta någon form för finansiering, och vi återkommer troligen i en motion under allmänna motionstiden i den här frågan. Vård, omsorg och medmänsklighet kan man inte sätta ett pris på. Det är saker som faktiskt bara måste tillfredsställas. En nation som inte har råd att på ett godtagbart sätt ta hand om sina svaga grupper i samhället är en synnerligen fattig nation. Vi får inte låta Sverige bli en sådan nation. Vi får inte rusta ner vår sociala välfärd. Detta blir ingen reform som ger billigare vård. Det inbillar sig inte miljöpartiet de gröna, men förhoppningsvis blir det en decentraliserad vård.

Fru talman! Ingen i kammaren är okunnig om att det finns svåra brister i svensk äldreomsorg. Vi vet att många gamla inte får vård i tid på sjukhusen. Vi vet att det saknas platser på sjukhemmen. Vi vet att det saknas platser på servicehus och ålderdomshem. Vi vet att det finns svåra personalproblem som drabbat inte minst hemtjänsten. Dessa problem har uppmärksammats och bearbetats under lång tid. Den reform som vi i dag skall ta ställning till har en lång förhistoria. År 1980 tillkallade Karin Söder en utredning som kallades äldreberedningen. Den arbetade i sju år med frågorna om hur äldreomsorgen skulle reformeras. Det rådde då en bred uppslutning kring tanken att kommunerna borde ges ett vidgat ansvar. År 1988 hade vi tillfälle att här i kammaren diskutera en proposition som stakade ut riktlinjer för en sådan reform. Det är på dagen två år sedan vi hade den debatten, på Luciadagen 1988. Jag har gått tillbaka till protokollet och läst vad vi sade i den debatten. Jag konstaterade själv att det fanns en växande värdegemenskap i fråga om äldreomsorgen och en växande enighet om hur en reform skulle kunna se ut. Jag konstaterade att vi var överens om att det var en klok tanke att nu försöka bygga vidare på äldreberedningens grund och konkretisera de idéer om ett ökat kommunalt ansvar som då skisserades. Jag anmälde själv en avvikande mening i förhållande till utskottets majoritet på tre punkter. För det första menade jag, för folkpartiets räkning, att det behövdes en kraftigare markering av det bidrag som enskild vård, enskilda alternativ, kan ge till äldreomsorgen. Det är nödvändigt, sade jag, att vi ser till att olika alternativ kan verka på lika villkor. För det andra pekade jag på behovet av att gamla människor på våra sjukhem ges möjlighet att få ett eget rum om de så önskar. Det är inte ett uttryck för förmynderi att folkpartiet sedan 1985 mycket hårt har drivit kravet på att de som så önskar skall ha möjlighet att få ett eget rum. Det finns ännu i dag inom långvården, inom mentalvården, inom psykvården och inom omsorgsvården över 50 000 patienter som inte har tillgång till eget rum. En del av dessa personer vill kanske inte ha eget rum. Ingen har då tänkt sig något annat än att de själva skall få bestämma. Vi menar att man skall ha möjlighet, rättighet att stänga en dörr bakom sig. Man blir inte i mindre behov av en personlig värdighet och av en egen integritet bara för att man blir gammal och saknar förmåga att orientera sig eller för att man drabbas av psykiska problem. Vi tycker att detta är ett ganska elementärt krav som vi som medborgare skall kunna ställa på samhället att vi när vi hamnar i den här situationen skall ha möjlighet att få ett eget rum. Därför har vi, sedan 1985 i första hand, mycket starkt drivit kravet att det bör införas ett stimulansbidrag som bidrar till att vi steg för steg kan realisera detta mål. Den tredje punkten som jag pekade på Luciadagen 1988 var att vi måste få fram långt fler gruppbostäder för senildementa. Experterna på äldreomsorg, de erfarna inom äldreomsorgen har relativt sent kommit fram till att det är mycket viktigt för dementa äldre att vistas i en liten och överskådlig miljö. De stora institutionerna är oerhört skadliga för senildementa. Därför har man börjat bygga gruppbostäder med få gamla människor, få boende, för att få en mer hälsosam, trivsam och sund miljö för senildementa. Bristerna på det här området är ännu oerhört stora. Vi har knappast fler än ungefär 2 000 platser för senildementa i gruppbostäder. Uppskattningarna av hur stora behoven är växlar, men det finns uppskattningar att 20 000--30 000 platser skulle behövas. Gruppbostäder är därtill en mycket bra boendeform för andra grupper, t.ex. psykiskt utvecklingsstörda, en del patienter som skrivs ut från mentalsjukhusen, och fysiskt handikappade som har nytta och glädje av denna boendeform. Det är därför oerhört viktigt att vi får i gång en utbyggnad av antalet gruppbostäder så att vi kan täcka dessa viktiga behov. Detta var mina synpunkter för två år sedan. Det är mot denna bakgrund som jag med stor glädje ser på den reform som nu föreslås riksdagen. I den tillgodoses både de önskemål som jag här räknat upp och en del andra som folkpartiet har formulerat i sin motion. Vi menar att förslaget i sin bearbetade form har blivit ett bra reformförslag, och vi kan helhjärtat stödja det betänkande som utskottet har framlagt. Utöver de tre punkter jag har nämnt, vill jag framhålla några andra punkter som har tillfogats under behandlingen i utskottet, en behandling som från socialdemokratisk sida har präglats av en konstruktiv attityd och en generositet gentemot idéer från annat håll. En för folkpartiet viktig punkt i förslaget är att det införs ett betalningsansvar för kommunerna för medicinskt färdigbehandlade patienter. Detta kan för en del förefalla som någonting byråkratiskt, kameralt, någonting administrativt krångligt, någonting som bara kommer att skapa en massa papper och betalningsströmmar inom sjukvården. I själva verket är det någonting helt annat. Det är en oerhört viktig metod för att se till att vi kan nå två viktiga mål. För det första att ge en mer adekvat vård för de patienter som är medicinskt färdigbehandlade men som ligger kvar på sjukhusen. För det andra att vi kan se till att sjukhusen används optimalt för de patienter som behöver sjukvård. Vi har i dag på sjukhusen 4 000 patienter som är färdigbehandlade. Det innebär att en stor del av sjukvårdens dyrbara, viktiga och användbara resurser utnyttjas för patienter som inte behöver någon medicinsk vård, medan vi samtidigt har långa köer till operation och behandling. Margó Ingvardsson sade att hon gärna låg kvar på sjukhuset även sedan hon har blivit färdigbehandlad. Jo, jag kan tänka mig det. Men jag vill ändå påpeka, Margó Ingvardsson: Skänk en tanke åt den person som befinner sig i operationskö och som inte kan komma in på sjukhuset därför att Margó Ingvardsson ligger kvar i sin säng färdigbehandlad och frisk. Det väsentliga med detta förslag är att vi kan utnyttja sjukvårdens resurser bättre, så att människor som i dag väntar på behandling, människor som lider och har ont, kan få sin behandling i tid. Vi kan samtidigt ge en bättre vård, en mer adekvat omvårdnad, till de färdigbehandlade som i dag finns kvar på sjukhusen. Börje Hörnlund har alldeles rätt när han säger att det rör sig om skröpliga människor. Det är mycket få av dessa som klarar sig själva. Det är en minoritet som över huvud taget kan bo hemma med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård. De flesta av dem behöver någon annan typ av omvårdnad -- det kan vara sjukhem, konvalescenthem, gruppbostäder eller någonting annat som är lämpligt. Det är självfallet angeläget att vi ser till att vi ger just den vård som behövs. Men det är inte lyckligt från någon synpunkt att vi ger sjukhusvård till människor som inte behöver sjukhusvård. När förslaget genomförs innebär det en väsentlig förbättring. Det fördes här tidigare en debatt om det tänkande som kommit alltmer under senare år om att sälja och köpa och att skilja finansiering från produktion och om detta har fått en för stor eller för liten plats i detta förslag. Om jag förstod Sten Svensson rätt, ansåg han att det var för litet av detta tänkande i reformförslaget. Om jag förstod Börje Hörnlund och Margó Ingvardsson rätt, ansåg de att det var för mycket av åtskillnad mellan finansiering och produktion i förslaget. Jag dristar mig då till att säga att det kanske är precis lagom. Vi kanske just skall arbeta så, att vi stegvis prövar nya metoder på detta sätt. Vi skall självfallet vara öppna för att lära oss en del av erfarenheterna. Men jag tror att vi nu genom att ålägga kommunerna ett betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade och också ålägga dem ett finasiellt ansvar för långvårdspatienter, kan lära oss en hel del om hur dessa instrument skall kunna användas. Det kommer säkert att ta sin tid innan allt fungerar, och det kommer att krävas en inkörning. Vi kanske får revidera våra tankar något efter erfarenheterna. Men låt oss börja med att pröva dessa metoder. De kan om de fungerar väl ge oss en mycket bättre sjukvård och en mycket bättre användning av våra resurser. Ett drag i reformen som vi fäster stort avseende vid är att det är en mer flexibel reform än vad som ursprungligen avsågs. När detta förslag kom hörde vi från många håll i landet att det var onödigt att störa system som redan fungerade väl. Man sade så här: Hemma hos oss i vårt landsting fungerar allting bra. Varför ändra ansvarsfördelningen här? En typ av kritik gick ut på att reformen var en halvmesyr, att man skapade nya problem och nya gränser genom att föra över bara en del av primärvården i kommunernas regi. För att möta båda dessa former av kritik öppnar det förslag som nu föreligger två ventiler i reformen. Det finns å ena sidan möjlighet för de kommuner och landsting som så önskar att fortsätta med sjukhemmen i landstingens regi. Den möjligheten står till buds om man anser att allting fungerar väl redan i dag. Det finns å andra sidan möjligheten att gå längre och på försök föra över hela primärvården i kommunernas regi. Den möjligheten öppnar vägen för dem som anser att detta är en otillräcklig reform. Jag hade nyligen kontakt med en kommun i Sydsverige, där man sade att man hade för avsikt att använda båda dessa ventiler. Först ville man under ett år låta landstinget fortsätta att driva sjukhemmen. Sedan avsåg man att år 1993 komma överens med landstinget om att ta över hela primärvården. På detta sätt är reformen mer anpassad till lokala och regionala behov. Det handlar inte längre om att försöka stöpa hela Sverige i en mall, utan det handlar om att skapa ett ökat utrymme för de olika behov och synpunkter som kan finnas runt om i vårt land. Reformen, förvandlingen och förbättringen av äldreomsorgen kommer aldrig att kunna styras från Stockholm. Den måste hela tiden formas på fältet. Det denna konstruktion och flera andra konstruktioner i förslaget ger utrymme för, är ett fortsatt lokalt arbete med att förbättra omsorgen om våra äldsta, om dem som allra bäst behöver samhällets hjälp och stöd.
Fru talman! Jag tror att Daniel Tarschys medvetet inte vill medge att han lyssnade på mitt anförande. Det framgick med all önskvärd tydlighet att min huvudinvändning var att vi inte har någon kontroll över hur de ekonomiska följdverkningarna kommer att bli för kommunerna och landstingen. Daniel Tarschys försöker göra ett nummer av att socialdemokraterna har lagt sig helt för folkpartiets partimotion. Det är snarare tvärtom. Det är nämligen så, att Daniel Tarschys tillsammans med socialdemokraterna bildar majoritet i utskottet. '' - - att utskottet godtar de av regeringen föreslagna huvudprinciperna för den ekonomiska regleringen av huvudmannaskapsreformen''. Det är så det förhåller sig. Sedan försöker Daniel Tarschys påstå att det är skillnad mellan Börje Hörnlunds och mitt synsätt när det gäller den här frågan. Nej, det är det inte. Det framgår av reservation nr 1 att vi är ense om att begära att regeringen snarast skall låta utreda ett nytt finansieringssystem. Kostnaderna för långvården delas i dag solidariskt av medborgarna i förhållande till ekonomisk bärkraft. Efter reformens genomförande, dvs. med uppgörelsen mellan folkpartiet och socialdemokraterna, skall varje kommun finansiera sin egen långvård. Det betyder att kommuner med hög andel åldringar får större ekonomisk belastning än de kommuner som har en låg andel åldringar. Nu säger man att detta skall korrigeras med hjälp av ändrade statsbidrag och andra finansiella åtgärder. Men man vet inte exakt hur effekterna blir. Det erkänner ni ju i betänkandet. Det står på s. 83: ''- - det framgår inte klart av propositionen hur det föreslagna systemet kommer att samverka med de redan existerande utjämningssystem på riksnivå och regional nivå. Utskottet anser sig inte kunna ta slutlig ställning till detta förslag innan ett bättre underlag föreligger.'' Fru talman! Reformen skall trots denna brasklapp genomföras, och det är mycket märkligt. För att understryka hur ogenomtänkt detta är vill jag påpeka att den relativa andelen åldringar ändrar sig med tiden. Det torde kräva kontinuerliga bidragsändringar m.m. med åtföljande växande byråkrati. Kommer det, Daniel Tarschys, att finnas någon garanti för att kommunerna blir likvärdigt behandlade? Principen tycks vara: Besluta om reformen först så skall kanslihuset med sitt tolkningsföreträde ordna finansieringen senare. Här ger folkpartiet en in blanco-fullmakt som kan bli ganska bekymmersam att hantera framöver. Det är som att ställa ut en växel som man inte med säkerhet kan veta om den går att lösa in.
Fru talman! Daniel Tarschys försvarar miljarden som skall gå till eget rum på långvården med att han började ställa det kravet redan 1985. Det är i och för sig hedervärt att man står för sina förslag. Men ibland kan det faktiskt vara bättre att säga: Jag hade nog inte riktigt rätt i den uppfattning som jag började hävda 1985. Det finns skäl att ändra sig. Problemet i dag inom långvården är inte att patienterna inte får välja enbäddsrum, tvåbäddsrum, trebäddsrum eller vad de nu vill ha. Problemet är att det finns massor av patienter som behöver en vårdplats och som över huvud taget inte kan få en vårdplats. Frågar man de patienterna om pengarna skall användas för att bygga egna rum i långvården eller om de skall användas till platser över huvud taget, är svaret givet att det är platser över huvud taget som man anser behövs för långvården. Jag delar inte uppfattningen att det är det egna rummet med en dörr att stänga om sig som är grundläggande för integriteten. Samma argument, Daniel Tarschys, användes när ålderdomshemmen lades ner. Då skulle man sitta med full integritet i det egna hemmet bakom en stängd dörr. I dag är det massor av gamla människor som sitter i det egna hemmet med sin integritet men med en otillräcklig vård. De önskar inte något annat än att få en plats i kollektivt boende -- gärna då ett ålderdomshem. Samma sak är det med rummet på långvården. Vi skall komma ihåg att de flesta människor som ligger där är mycket gamla och i ett dåligt skick. Det är kanske bara en på 20--25 patienter som över huvud taget skulle få ut något av att ha ett eget rum. De flesta önskar sällskap och att kunna se att det händer något runt om dem på sjukhuset. Vidare har vi detta med friska patienter som ligger och tar upp plats på akutsjukvården. Om Daniel Tarschys hade rätt i att sambanden fungerar såsom Daniel Tarschys har tänkt sig när det gäller kommunernas betalningsansvar, dvs. att det ökar omsättningen på patienter på akutsjukhuset, skulle resonemanget vara riktigt. Men vad blir konsekvensen av Daniel Tarschys förslag? Det blir att landstingen blir av med 1,6 miljarder kronor från akutsjukvården. Men då hävdar landstingen att de inte har råd med samma antal platser inom akutsjukvården som det finns i dag. Alltså minskar antalet platser. Det är det som blir effekten av folkpartiets och Daniel Tarschys utvidgade betalningsansvar.

Fru talman! Äldresjukvården och äldreomsorgen är i dag mycket skör. Jag tyckte att det var positivt att Daniel Tarschys hade en ödmjuk ton när det gäller det här verket. Jag har varit med länge i den här diskussionen. 1979 1984 var det samma expertis som låg bakom förslaget att de små lasaretten skulle läggas ner och massor av sjukhemsplatser skrotas. Allt skulle skötas hemma -- HS 90-verket! Nu har det återigen nyktrats till. Det innebär att man talar inte längre om att lägga ned lasaretten. Det är bara Kommunförbundets informatörer -- torpeder som direktören där kallar dem -- som talar om att man skall sluta ta in på sjukhem. Vi måste vara uppmärksamma. Jag blir inte förvånad om vi om fem år står här i kammaren och säger: Herregud vad vi felbedömde! Det gick inte att klara så mycket i hemsjukvården på grund av att om man är svårt sjuk är man beroende av att en anhörig finns där. I det här landet har vi slagit sönder familjerna. Familjesambandet finns inte. Man bor på olika orter osv. Detta kommer att sätta stora spår åren framöver. Jag är inte säker på om jag använder de rätta siffrorna. Men hur kan man fastställa kostnaden för färdigbehandlade patienter till 2,34 miljarder när de egentligen bara kostar maten? Det är kvalificerade utredningar, operationer och uppvaknandet första dagen efter operationen som kostar stora pengar. Men nu får man inte pengar för den verksamheten. Det behövs väsentligt mera pengar för att det skall gå ihop. Det är ett grundfel i tänkandet i propositionen och i beslutet.
Fru talman! Utredningen av äldreomsorgen har pågått i tio år. Två utredningar har arbetat med frågan. Nu är huvudalternativet i centerns och moderaternas reservation att en tredje utredning bör fortsätta arbetet med att grubbla över framtiden. Är det inte dags att komma till skott? Måste vi inte bryta förlamningen? Alla vet att ute i kommuner och landsting har man väntat och väntat. Redan i debatten 1988 noterade jag att flera talare sade att allting har gått i stå i kommuner och landsting. Man väntar på att det skall komma klara besked, dvs. att ansvarsfördelningen skall klaras ut. Jag tycker att det vore ytterst äventyrligt om vi som beslut skulle säga: Fortsätt att vänta. Osäkerheten består. Saken skall till ny grundlig utredning för att se över hela sjukvårdens finansiering. Detta innebär inte att jag är främmande för att vi behöver fundera över sjukvårdens finansiering. Vi behöver fundera över de förslag som har framlagts av moderaterna och som även har kommit från andra håll. Det är ett arbete som förestår och som det finns skäl att ägna sig åt. Men det är inget alternativ till att i dag ge klara signaler om en reform av äldreomsorgen. Jag tycker därför, fru talman, att vi i dag skall fatta det beslutet. Margó Ingvardsson menar fortfarande att det inte finns något större intresse för det egna rummet. Jag konstaterar att vi har olika bedömning på den punkten. Hon menar i stället att det allra viktigaste som begärs i sjukvården är att det finns platser. På den punkten är vi nog överens. Jag har litet svårt att förstå hur vänsterpartiet har tänkt sig att det skall komma till fler platser när man samtidigt vill ge personalen ledigt under den senare fjärdedelen av arbetsdagen. Jag tycker att det verkar mycket äventyrligt från personalförsörjningssynpunkt att tänka sig så radikalt förkortad arbetstid. Var finns de kanske 10 000 personer som behövs för att fylla de tomma platserna? Jag är rädd för att vänsterpartiets alternativ snarare leder till en minskning av platserna i äldreomsorgen.

Fru talman! Jag vill börja med den artikel som Börje Hörnlund nämnde i sitt anförande och som Carl Bildt och Bengt Westerberg har skrivit. I punkt 4 framgår det att välfärdspolitiken måste reformeras också i andra avseenden. En av de allra viktigaste uppgifterna under 1990-talet är att avreglera den i dag monopoliserade sociala tjänstesektorn. Det vill vi göra med utgångspunkt i systemen med gemensam finansiering, dvs. låta pengarna i stor utsträckning följa det val som den enskilde själv träffar. Därmed kombineras marknadens fördelar med det gemensamma ansvaret för rättvisa. Detta innebär en valfrihetsrevolution i välfärdspolitiken. Den ger helt nya möjligheter såväl för dem som arbetar inom vård, omsorg och utbildning som för dem som är beroende av dessa tjänster. Dessutom leder ökad konkurrens till bättre utnyttjande av resurserna och därmed till att köer och brister i dagens system kan angripas. Vi är övertygade om att en välfärdspolitik med denna inriktning kommer att ge en bättre service för alla och envar. I vissa avseenden har vi olika uppfattningar om de lösningar som bör väljas för att genomföra förändringarna. Men vi är överens om vikten av att byta färdriktning i välfärdspolitiken. Ja, det är dags att komma till skott, Daniel Tarschys. Det är dags att byta färdriktning. Då skall inte Daniel Tarschys köpa socialdemokraternas förslag till ekonomisk reglering som leder till denna byråkrati. Även andra har påpekat att det kommer att innebära att man måste anslå 500 milj.kr. till kurser och konferenser för att kunna klara ut hur detta skall skötas i praktiken. Nu fanns det möjligheter att ansluta sig till det förslag som Börje Hörnlund och jag nämnde i debatten och som finns i reservation 1, nämligen att man skall initiera en ny utredning för att förändra finansieringssystemet i den riktning som har angivits i artikeln som Carl Bildt och Bengt Westerberg har skrivit. Där står också att det kommunala skatteuttaget inte får öka. Det blir tvärtom med all byråkrati. Det kommer att bli svårt för många små kommuner, och det har jag redan belyst i mitt anförande. Med ett socialförsäkringssystem som grund bibehåller man den riskutjämning som redan i dag finns via landstingen. Den blir dessutom med vårt system upphöjd till riksnivå. Nu väljer man i stället att föra ned finansieringsansvaret till varje enskild kommun, och det kommer att bli jättestora problem. Det gäller med andra ord att inför valet ge klara signaler om att det blir ett trendbrott, att det blir en ny politik. Det är detta det är fråga om. Daniel Tarschys hade chansen att ansluta sig till den reservation där vi pekar på att man med utgångspunkt i de olika förslag som finns i de tre borgerliga partimotionerna bör utreda ett nytt finansieringssystem, som innebär att man åstadkommer en sådan förändring.

Fru talman! Med en icke förutbestämd inriktning i utredandet hade vi kanske kunnat komma till skott på ett riktigt sätt. Men man skall inte komma till skott om det är risk att man skadskjuter. Tänk om man hade kommit till skott 1984 och 1985 och lagt ned smålasaretten -- och ännu fler sjukhemsplatser! Om jag vore kommunalansvarig, skulle jag känna kalla kårar efter ryggen, för ingenting är utrett. Hur skall den här ekonomin vara för den enskilda kommunen? Detta skall klaras av, säger man då. Ja, i dag skiljer det 7 kr. i skatt, och de som har den högsta skatten har den lägsta kommunala servicen. Hur har det kunnat bli på det sättet? Vad är det som säger att allt gott kommer nu? När det gäller handikappade är det en skillnad mellan olika kommuner på 16 000 kr. i skattade pengar för samma service. Det här är rätt svårt. De kommuner som i dag har 30 % pensionärer kommer att få ännu mer pensionärer framöver, för det är från de kommunerna som ungdomar flyttar ut; de gamla flyttar inte. Det finns kommuner som har 7 % pensionärer, och de kommer att få behålla den fina bilden. Regeringen har i hela sitt agerande visat att det inte finns några garantier i detta sammanhang.

I går träffade jag en mängd sjukhemspersonal -- jag har ju träffat mycket sådant folk genom åren. Dessa människor kände sig egentligen mycket sårade. Den här reformen genomförs under kompakt motstånd från dem som jobbar på golvet. Man har talat med ordförandena i ett par organisationer, men på golvet är alltså motståndet kompakt. De människor det här gällde funderade egentligen i stort sett på hur de skulle komma ifrån arbetsplatsen. Detta är litet tråkigt. Skall man göra en svår reform, så är det viktigt att man har dem som berörs med sig.
Fru talman! Eget rum i långvården är inte bara dyrt, utan om detta skall genomföras så minskar det också det totala antalet platser i långvården. Det går inte att bygga om ett tvåbäddsrum till två enkelrum; det fungerar inte så, Daniel Tarschys. Ett tvåbäddsrum blir vanligen ett enkelrum, och ett trebäddsrum blir kanske i bästa fall två enkelrum. Men om vi fick använda pengarna, en hel miljard kronor, till exempelvis personalrekryteringsförbättrande åtgärder, så skulle det omedelbart få effekt. Det är nämligen så, Daniel Tarschys, att människor som väljer vårdyrken inte är annorlunda än andra människor. Man väljer sitt yrke, och då frågar man sig: Hur är arbetsmiljön, hur mycket får jag betalt, vilka vidareutvecklingsmöjligheter finns det, och hur är arbetstiden? När ungdomarna skall göra den bedömningen, så tvingas de ju konstatera att arbetsmiljön är dålig, att arbetstiden är urusel, att lönen är dålig och att det knappast finns några vidareutvecklingsmöjligheter. Ungdomen är klok, den väljer inte vårdyrkena under de förhållandena. Men kortare arbetsdag gör vårdyrket attraktivare omedelbart; det vet man från de ställen där man faktiskt har försökt med kortare arbetsdag. Här i Stockholm är mer än 1 000 långvårdsplatser stängda på grund av personalbrist. Vi menar att en miljard skulle göra mycket större nytta för långvården om vi fick satsa den på personalrekryteringsförbättrande åtgärder.
Fru talman! Nu var det väl inte personalrekrytering utan kortare arbetstid som var vänsterpartiets paradnummer. Jag förstår faktiskt inte hur antalet stängda platser skall bli mindre än 1 000 om man inför en radikalt kortare arbetstid. Det är inte så att det står långa köer av människor som önskar arbeta inom vården och som skulle kunna fylla upp dessa tomrum utan vidare. Fru talman! Börje Hörnlund har träffat många som är kritiska mot reformen. Jag har också träffat många som är kritiska mot reformen. Jag tror dock inte att det är en riktig bild att de anställda i gemen är kritiska mot reformen. Det finns också många -- som jag har träffat -- som är positiva till reformen. TCO och SACO att yttra sig om reformen, så fick vi positiva tillrop från alla dessa tre huvudorganisationer. Sten Svensson läste upp en utmärkt artikel, och jag skulle vilja svara med att själv läsa upp ett kort citat från en motion av Nils Carlshamre -- en moderat kommittémotion för två eller möjligen tre år sedan: ''Kommunerna bör bli ansvariga för hela äldreomsorgen inkl. hemsjukvården och vård på sjukhem. Det är den åsikt propositionen för fram. Som vi nämnt tidigare är vi av samma mening.'' Vad folkpartiet nu gör är att fullfölja Nils

Fru talman! I mitt skrivna underlag vill jag också veva filmen tillbaka två år, som Daniel Tarschys gjorde inledningsvis, och påminna om att vi då, just på Luciadagen, beslöt om en tidigare proposition för de äldre. Då sade vi enhälligt från socialutskottets sida att regeringen borde komma tillbaka med en huvudmannaskapsreform, där kommunerna fick det samlade ansvaret för äldreomsorgen. Till detta uttalande fanns ingen reservation från moderaterna, ingen reservation från centern och ingen reservation från vänsterpartiet kommunisterna, som partiet då hette. Socialutskottet uttalade också att de gamlas självbestämmande, trygghet och valfrihet skulle vara ledstjärnor i 1990-talets äldrepolitik, Sten Svensson! Självbestämmande, trygghet och valfrihet var alltså den gemensamma beställning vi då gjorde. Beställningen var klar, likaså viljeinriktningen. Regeringen fullföljde utredningsarbetet; man drog i gång ett stort utredningsarbete. Kommuner och landsting engagerades, likaså de fackliga organisationerna och pensionärsorganisationerna. Man ville ha en sådan reform som riksdagen hade uttalat sig för. Nu har beställningen och förslaget kommit från regeringen. Vad händer då här i riksdagen, två år efteråt? Jo, att moderaterna, centern och vänsterpartiet byter fot -- de vill inte ha reformen. Då har jag två principfrågor till företrädarna för de här tre partierna. För det första: Vad har hänt hos er under de gångna två åren som gör att ni har ändrat uppfattning? För det andra: Hur skall det egentligen bli med fastheten i demokratin och i riksdagens arbete, om man för ett par år sedan har sagt att vi skall dra i gång ett stort utredningsarbete och komma tillbaka med en reform, där man engagerar kommun, landsting, fack och riksorganisationer, och om man sedan byter fot och säger nej? Jag tror att den tingens ordning inte är bra ur kontinuitets och demokratisynpunkt. Jag har också inledningsvis frågor och kommentarer när det gäller den gemensamma moch c-reservationen. Jag blir inte klar över vad man egentligen menar. Först säger man att reformen är för stor, och sedan säger man att reformen är för liten. Den uppfyller inte förväntningarna. Men samtidigt är den så oerhört genomgripande att de ekonomiska konsekvenserna inte går att utläsa -- säger ni. För mig går det här inte ihop. Är reformen för stor, eller är den för liten? På en punkt tycker jag att den gemensamma reservationen är mycket tydlig, nämligen när ni samlar ihop all möjlig kritik och riktar den mot den här reformen. Det är inte mycket av Heja Sverige! över denna reservation, utan den verkar vara skriven av ett antal dystergökar, som bara ser problem. Det är, som jag ser det, mera en uppvisning i gnällighet än en saklig kritik. På en punkt har jag en fråga till centern. Ni säger så här i den med moderaterna gemensamma reservationen: ''att vård och omsorg måste kunna bedrivas av många olika vårdgivare och att enskild och offentlig verksamhet bör komplettera varandra i ett konkurrensförhållande''. Jag skulle vilja fråga centern hur man skall tolka detta. Moderaterna vill ju privatisera sjukvården och avskaffa landstingen. Jag har uppfattat att centern inte har samma åsikt om behovet av privatiseringar. Jag har också uppfattat att centern tvärtom vill utvidga landstingen och införa länsparlament. Vän av ordning frågar sig när han läser de här gemensamma raderna: Vad är det som nu skall gälla; moderaternas krav på avskaffande av landstingen och privatisering av vården eller centerns fasthållande vid vår välfärdsmodell och utveckling till ett länsparlament? Hur skall man se på detta i framtiden? Jag vill också fråga centern och moderaterna hur man skall uppfatta reservationens krav på utredning av ett privat försäkrings och finansieringssystem. Det kravet känner jag igen från moderat håll, Sten Svensson. Det är er tanke. Men ni har också lagt till områdena äldrevård och - omsorg, om jag uppfattade det rätt. Frågan är: Skall man vid sidan av sjukvården också utreda en privat finansiering av äldreomsorgen? Jag har inte sett något privat finansieringssystem av den typen i Europa. Men jag har kanske inte tillgång till all information som finns i det avseendet. Jag skulle vilja veta vad ni i sak menar på denna punkt. Kanske är det inte bara så att centern är med på en moderat reservation av det här slaget, vilket jag personligen tycker är märkligt, utan också drar till med en privat finansiering av inte bara sjukvården utan också äldreomsorgen. Också från vänsterpartiet har avgivits en reservation. Jag delar vänsterns uppfattning att det är viktigt att klara personalrekryteringen, att åtgärda bristen på vårdplatser, brister i hemtjänsten osv. Däremot delar jag inte Margó Ingvardssons upprördhet över de medel som vi vill använda för att nå dit. Jag har hört Margó Ingvardsson tala några gånger tidigare, och jag tyckte att hon i dag var ovanligt dyster. Jag undrar om Lucias lyskraft inte nått fram till Margó Ingvardsson. Hon kunde ha varit litet ljusare i tonen när hon talade om den här reformen. Jag blev också en aning oroad när jag hörde på hur många punkter Margó Ingvardsson hade missuppfattat reformen. Jag tänkte i mitt stilla sinne: Hoppsan! Kanske är den halva miljarden för utbildningsverksamhet alldeles för litet. Om alla skulle vara så felinformerade som Margó Ingvardsson, behövs det sannerligen informationspengar för den här reformen. Men så nyktrade jag till i bänken och kom att tänka på att det ändå är en partipolitisk debatt och att det nog är fråga om en partipolitisk vinkling. Personalen och andra människor ute i landet kommer nog att vara bättre informerade än Margó Ingvardsson, och då räcker det kanske med den halva miljarden till utbildning. Vad gäller miljöpartiet har jag konstaterat att det nu är med på vår färdriktning. Det gläder mig att miljöpartiet inte säger blankt nej till en så viktig reform för de äldre och sjuka. Med detta, fru talman, vill jag gå över till att på några punkter beröra sakinnehållet i propositionen och i utskottets förslag. Jag ser det nu framlagda förslaget som en viktig fortsättning på det trendbrott som skedde i äldrepolitiken i Sverige på 1970-talet. Jag hoppas att frågetecknet efter den grundläggande och väsentliga frågan ''Hur vill du själv ha det när du blir gammal?'' skall rätas ut och att förslaget skall leda till praktiska resultat för våra gamla. Ytterst handlar det, som jag ser det, litet om etikens grundelement och om människors självbestämmande. De gamla skall själva få välja vård och omsorgsform. Det handlar om att gå från ett illabefinnande vid sjukdom och annan skröplighet till ett välbefinnande liksom om att skapa rättvisa på ålderns höst. De förslag som läggs fram och som rör personalen, organisationen och pengarna är verktyg för att åstadkomma det goda livet för de gamla -- ingenting annat. Jag vill säga till Margó Ingvardsson och andra som underskattar organisationens betydelse för resultatet i människornas vardag att ni gör er skyldiga till en felbedömning på den här punkten. Jag tror att många av oss gör det. Många av dem som talar från denna talarstol umgås antagligen med den uppfattningen att om riksdagen fattar ett fint och mänskligt beslut i den här frågan, kan samhällets organisation se ut hur som helst -- våra fina intentioner kommer ändå människorna till del. Men min erfarenhet säger mig att det inte fungerar så. Har man en felaktig organisation, hjälper det inte hur fina mål vi än sätter upp, hur vackra tal vi än håller från denna talarstol. Är organisationen felaktig, kommer de fina intentionerna inte de gamla till del. Jag kom att tänka på detta när jag själv började arbeta med sjukvårdspolitik uppe i Västernorrland. Vi åkte då ned till Danmark och besökte ett s.k. plejehjem. Där har man inte två huvudmän för omsorgen om de gamla. Man tvistar där inte om huruvida de gamla skall finnas på servicehus eller på sjukhem. Man har plejehjemmen, där alla åldringar tas om hand. Ingen utreder om man skall vara på det ena eller på det andra stället. När vi kom dit från Västernorrland var det inte föreståndarinnan eller föreståndaren som hälsade välkommen, utan en dam som satt i rullstol. Hon sade: Jag är ordförande på det här hemmet. Här bor vi, och det är vi som bestämmer. Personalen är våra verktyg. Man hade där byggt in det egna rummets fördelar, med egna möbler osv. Det var en annan organisation, Margó Ingvardsson, än hemsjukvården och hemtjänsten, som vi har i våra svenska kommuner och landsting, med sjukhem och ålderdomshem på olika sidor om de organisatoriska gränserna. Tro inte att vi kan åstadkomma viktiga förändringar utan att samtidigt beröra samhällsorganisationen i vårt land! Det föreslås här 1,5 miljarder plus 0,5 miljarder för gruppboende. Vi har mellan partierna i utskottet varit överens om att detta är en angelägen reform. Vi lägger här till två viktiga grupper, de fysiskt handikappade och de psykiskt sjuka. Tyvärr har vi i viss mån tappat bort de psykiskt sjuka. Vi har genomfört en mycket fin förändring i vårt land innebärande att de psykiskt sjuka inte skall behöva finnas på mentalsjukhus och att de gamla mentalsjukhusen har lagts ned. Vi har dock inte hunnit med att ordna gruppboendet för dem i tillräcklig utsträckning. Riksdagen kan i dag besluta om en viktig förbättring för denna grupp, som går ut på att också de skall få del av den stimulans som utbyggnaden av gruppboendet innebär. Jag ser det som en stor framgång för denna grupp av sjuka människor. Den satsning som görs får förutom effekter för de äldre också effekter på sjukvården. Vi har debatterat detta. Det gäller de 4 000 gamla som i onödan ligger på sjukhus, på grund av att vi inte har andra alternativ utbyggda. Denna ordning skapar merkostnader, som man bör kunna åtgärda. Jag är ganska övertygad om att de förslag om betalningsansvar som läggs fram skall skapa den kraft som behövs för att dessa 4 000 gamla skall få vård och omvårdnad på rätt nivå. Varför fungerar det inte i dag när vi har en lagstiftning som ålägger kommunerna detta? frågar vän av ordning. Kanske behövs det här förutom lagstiftning ekonomiska incitament som ger tillräckligt med kraft. Låt oss pröva detta och icke fördöma nya förslag som skall kunna lösa ett sedan länge känt problem. Låt mig till detta tillägga att det inte bara är på sjukhusen som det vårdas människor på fel nivå i Sverige. Det är fel genom hela kedjan. På sjukhem ligger gamla som skulle kunna vara på ålderdomshem eller i serviceboende, och i serviceboende finns gamla som skulle kunna vara hemma. Med den nu aktuella reformen har vi möjlighet att åstadkomma rätt nivå, med den bästa vården till den lägsta kostnaden. Jag ser förslaget om fri nämndorganisation som en fördel för kommunerna. Man får kraftsamla sig i en särskild äldrenämnd, om man så vill, för att på ett fint och engagerat sätt genomföra denna reform. Man behöver inte längre ha något nämndobligatorium. Jag vet dock att några har varit nervösa för hur det skall bli med socialtjänstens mål och för om man skall klara helhetssynen. Låt mig säga att socialtjänsten med denna reform inte ändras på en enda punkt. Det som riksdagen har sagt om socialtjänstens mål ligger fast. Vad som nu sker är att kommunerna fritt får bestämma organisationen. Målet ligger fast, men verktyget förändras, och det ser jag som en fördel. Ett annat viktigt sakområde är försöksverksamheten inom primärvården. Det öppnas här möjligheter för sådan försöksverksamhet, om kommuner och landsting är överens, om patientens rättigheter finns med och om socialstyrelsen gör den bedömningen att det är fråga om ett seriöst försök, som kan utvärderas. Som jag ser det är det därför inte nu nödvändigt att regeringen tillsätter en särskild utredning i denna fråga. Det blir ett eller flera praktiska försök, och därefter får man ett seriöst underlag för hur det skall vara med äldrevården framöver. Sammanfattningsvis handlar det om särskilda statsbidrag i storleksordningen 5,5 miljarder kronor. Det är inte dåligt med tanke på att det i övrigt förs en ekonomisk debatt i vårt land som går ut på att vi måste försöka hålla igen och göra riktiga prioriteringar. Då avsätts 5,5 miljarder till denna reform för de äldre. Avslutningsvis har det, fru talman, varit en del oro ute i landet: Kommer riksdagen att anta ÄDEL propositionen eller inte? Många har lagt ned arbete och har förväntningar på att förslaget skall förverkligas. Nu kan den oron skingras -- reformen kan komma till stånd. Jag är medveten om, Börje Hörnlund, att det också finns människor som är oroade över förändringar. Är det inte så, Börje Hörnlund, att det är du och jag också -- det är alla. Min erfarenhet är att oavsett om det är en stor eller en liten förändring som skall genomföras är en tredjedel emot, en tredjedel för och en tredjedel vet ej. När vi skall genomföra förändringar får vi alltid räkna med att alla inte på en gång eller i inledningsskedet kommer att applådera. Socialdemokratin ser det som en framgång att det här beslutet nu kan fattas. Jag ser det som symboliskt att det sker på Luciadagen, så att Lucia får ge litet extra lyskraft åt den här reformen.

Herr talman! Avsikten med beslutet på Luciadagen för två år sedan var ju att man skulle lösa problemen med det delade huvudmannaskapet. Som jag påpekade i mitt anförande har man inte löst det stora problemet, det som en reform var tänkt att lösa, nämligen tvisten om ansvaret för vården i hemmet. Här har man bekräftat -- jag såg i en intervju i Kommun-Aktuellt att man här inte har något mer att komma med -- att problemet kvarstår. Sedan är det också viktigt att en reform skall fungera praktiskt och inte minst ekonomiskt. Jag har i mitt anförande givit exempel på orimliga gränsdragningsproblem med den föreslagna reformen och ställt frågor om dem. Jag vill nu här upprepa de frågorna till Bo Holmberg. Geriatrisk vård faller inom landstingens betalningsansvar, medan långvård skall ingå i kommunernas betalningsansvar. Hur skall man göra gränsdragningarna mellan dessa vårdformer? För medicin, färdtjänst och tandvård på kommunala sjukhem betalar landstingen, medan kommunerna slår motsvarande kostnader på ålderdomshemmen. Men dessa båda vårdformer kommer att gå in i varandra. Hur skall man praktiskt lösa det? Bo Holmberg Svarar: Sen om man blir överens mellan kommunerna och landstingen. Men vad händer om man inte blir överens? Hur skall man lösa det problemet? Egendomligt är också att patientavgiften på de kommunala sjukhemmen skall vara högst 55 kr., medan det på ålderdomshemmen, där kommunen också är huvudman, gäller betydligt högre avgifter. Hur försvarar man en reform som ger dessa olika praktiska följdverkningar? På flera ställen i betänkandet har man erkänt att man nu inte kan bedöma vilken inverkan förändringarna kan få för kommuner och landsting. Man påpekar att kostnaderna kan bli större. Man säger att det inte framgår klart av propositionen hur det föreslagna systemet kommer att samverka med redan existerande utjämningssystem, etc. Man säger t.ex. att utskottet inte nu kan bedöma vilka effekter en eventuell korrigering av avräkningsskatten kan få för kommuner och landsting i förhållande till huvudmannaskapsreformerna. Allt det här lämnas alltså öppet. Men likväl skall beslut fattas i dag -- utan att man har den totala överblicken. Vi får vänta tills propositionen kommer i mars 1991 för att få den totala överblicken. Detta menar jag är mycket otillfredsställande, Bo Holmberg. Det är skälet till att vi säger nej till att vara med och fatta det här beslutet i dag. Bo Holmberg sade att vi skulle ha ändrat oss under resans gång. Vi har påpekat att vi var överens om det ursprungliga beslutet, om ett sammanhållet huvudmannaskap, och vi har också via vår reservant i äldredelegationen givit signaler om var vi står -- det har varit känt för er socialdemokrater.

Herr talman! Bo Holmberg försöker låta påskina att dagens beslut egentligen fattades av riksdagen redan för två år sedan och att vi i dag skulle försöka springa ifrån det. Man kan då fråga sig: Varför har vi dagens ärende till debatt, om beslutet redan är fattat? Men jag förstår att Bo Holmberg gärna vill göra den vinklingen -- det är ju ändå något besvärande att man från socialdemokraterna har gått ut med direktiv till kommuner och landsting att påbörja den här förändringen innan riksdagen har diskuterat ärendet och fattat beslut. När vi diskuterade ärendet för två år sedan sades det klart i betänkandet att det inte gällde ändringen av huvudmannaskapet. Vi beställde ett förslag till ändring. Vi har deklarerat det flera gånger: Vi har kunnat tänka oss att ändra en del av huvudmannaskapet. Delvis är vi också med på det i dag, nämligen när det gäller kommunernas ansvar för särskilda boendeformer. Men vi ville nog se hela förslaget innan vi bestämde oss. Och det är det dagens ärende handlar om. Bo Holmberg sade att vi då fastställde några riktlinjer. Det är riktigt. De var självbestämmande, valfrihet och trygghet. Jag vill fråga Bo Holmberg: Hur hänger självbestämmandet och valfriheten ihop med kommunernas betalningsansvar? Vad har den äldre människa för valfrihet och trygghet som ligger på landstingets långvårdssjukhus eller på en akutavdelning? Ingen alls! Hon är helt överlämnad åt kommunens vilja att betala eller inte. Det kallar jag inte självbestämmande, och jag tycker inte att det är trygghet. Bo Holmberg vill också göra gällande att jag har missförstått det här förslaget och att det skulle behövas mycket utbildningspengar för att upplysa mig om hur det verkligen ligger till. Men Bo Holmberg kunde inte på en enda punkt tala om vad jag hade missförstått. Jag vill påstå att jag har läst förslaget mycket noga och att konsekvenserna tyvärr nog blir de jag befarade i min inledning. Bo Holmberg tog upp det danska exemplet med plejehjemmen och visade hur bra Danmarks äldreomsorg är, där de äldre kommer och tar emot. Ja, det låter trevligt. Men tyvärr verkar det som om det i Sveriges äldrevård kommer att se annorlunda ut. Här är det Bo Holmberg och Daniel Tarschys som tar emot och glatt säger: Hej! Här bestämmer vi, och de äldre och personalen är våra verktyg. -- Så kunde jag säga om jag ville vara stygg, men det vill jag givetvis inte vara en Luciadag.

Herr talman! Det går inte att komma ifrån, Bo Holmberg, att Margó Ingvardsson är mycket kunnig och vaken i sjukvårdsfrågor. Det står mycket tydligt i texten i det betänkande som Bo Holmberg pratade om att man icke tog ställning i huvudmannaskapsfrågorna. Däremot är det naturligt att man söker bästa möjliga gränsdragning. Jag vill svara på den större frågan om vår gemensamma reservation med moderaterna. Jag har ett förflutet. Jag fick tillfälle att vara ordförande för hälso och sjukvårdsutredningen som kom med ett i princip enhälligt betänkande, som senare blev hälso och sjukvårdslagen. I den utredningen gick mycket tid åt till att diskutera den lika rätten till hälso och sjukvård för ung och gammal, fattig och rik, var du än bodde i landet. Utifrån detta följde alltihop det andra. När det gäller offentlig och privat vård sade man att de skulle jobba sida vid sida på ett positivt sätt för människornas bästa. Allteftersom tiden har gått har jag gripits alltmer av decentraliseringens fjärde steg, nämligen att vi måste se igenom våra stora system för att föra besluten så mycket som möjligt till den enskilde, för att få valfrihet. Detta är inte helt lätt, men det är nödvändigt att våga sätta sig ned och utreda detta med öppna ögon. Detta kommer troligtvis att avdramatisera huvudmannaskapsfrågorna. Men jag vill betona att vi aldrig släpper centerprofilen i detta, rättvisefrågan, frågan om rättvis vård. Jag har blivit mer och mer fundersam över socialdemokratins sätt att agera i sjukvårdsfrågorna, och framför allt socialdepartementets. Det är också en orsak till att man måste börja fundera på ett utförligare sätt.

Herr talman! Till Sten Svensson vill jag säga att man inte kunde inläsa i den beställning riksdagen gjorde för två år sedan om en huvudmannaskapsreform att kommunerna skulle överta primärvården. Det tror jag inte heller Sten Svensson menar om han skulle lägga handen på hjärtat eller tänka till ordentligt. Ingen tror att vi har löst svåra gränsdragningsproblem med denna reform. Ibland längtar vi litet var till idealsamhället där alla problem skulle vara lösta och där himmelens änglar sjunger över folket. Sten Svensson vet lika väl som jag att det idealsamhället inte finns. Sten Svensson skall inte missuppfatta propositionen på den punkten. I den sägs också, t.ex. när det gäller hemsjukvård och hemtjänst, att på den punkten är det ingen slutlig lösning, utan det behövs fortsatt diskussion och utveckling i Sverige. Till Margó Ingvardsson vill jag säga att hon lät gladare i den här repliken och inte så dyster som i sitt första inlägg. Om Margó Ingvardsson i fortsättningen håller den glada profilen i debatten har jag inget emot att hon är med på trappan och tar emot de gamla. Men skall det vara så dystert och surt tror jag att någon annan får stå där. Jag hinner inte här reda ut allt det som Margó Ingvardsson missuppfattat, men jag vill nämna att det hon tog upp i sin replik om hur man skall koppla människovärdet och betalningsansvaret var ett nätt litet missförstånd. Jag noterade dock att vänstern skulle göra bästa möjliga av denna reform när den skulle genomföras. Det tycker jag är en bra demokratisk ansats. Till Börje Hörnlund vill jag säga att jag gärna tar en debatt om hälso och sjukvården, men nu är detta inte ämnet, utan äldreomsorgen. Jag kan dock glädja honom med att de sex punkter han hade i sin inledning och som han gärna hade sett att denna reform hade innehållit, har jag för egen del ingen svårighet att anta på stående fot och säga att de sex punkterna kommer att kunna förverkligas i samband med denna reform. Däremot kan vi inte ta med alla motiveringar och ibland lätta överdrifter från Börje Hörnlunds sida i texten, men väl de sex konkreta punkterna.
Herr talman! Jag har med mig det betänkande SoU6 som Bo Holmberg refererar till. Där säger ett enhälligt utskott: ''Som framgått av den tidigare redovisningen betonas i propositionen att samordningen av samhällets insatser för äldre behöver utvecklas och att målet bör vara ett mer sammanhållet ansvar''. Det var detta jag talade om alldeles nyss. Man har inte lyckats framlägga ett förslag som tillgodoser den målsättning vi var överens om för två år sedan. Man har inte heller lyckats att lösa de ekonomiska frågorna så att vi här har en total överblick av konsekvenserna av denna reform. I mitt förra inlägg ställde jag ett antal frågor som jag vill påminna om och som Bo Holmberg avböjde att svara på. Men Bo Holmberg har ju en replik kvar. Får jag be om svar på frågorna då. Enligt detta upplägg skall det bli ett nollsummespel. Landstingens kostnadsminskningar antas bli lika med kommunernas ökningar, säger man. Är detta trovärdigt, Bo Holmberg? Vad finns det för garantier för att förhandskalkylerna i praktiken leder till en rättvis fördelning mellan kommunerna? Vad har utskottsmajoriteten att säga om detta? Är inte risken för kostnadsdrivande effekter stor? Landstingens verkliga kostnader kommer sannolikt att bli mindre än den självkostnad kalkylerna kommer att visa, eftersom en stor del av landstingens självkostnader är av fast natur och/eller avser försörjningsenheter som utnyttjas av såväl långvård som annan verksamhet. Resurser som kostar flera miljarder varje år låter sig inte hur lätt som helst omstruktureras från landstingen till kommunerna. Kan det verkligen vara så, Bo Holmberg, att reformen inte kommer att dra några nya kostnader? Jag kan ge ett exempel från min egen valkrets. Enligt en artikel i Tidning för Skaraborgs län räknar man i Gullspångs kommun med att kommunalskatten kommer att behöva höjas med åtta kronor för att klara den situation som ÄDEL reformen kan leda till. Samtidigt visar jämförelserna länet runt att landstinget kan tänka sig att sänka med fem kronor -- det utrymmet överförs då till kommunerna. Fattas alltså 3 kr. för Gullspång, med en medelålder som är två år högre än riksgenomsnittet. Den totala kommunala utdebiteringen är för närvarande 33 kr. och 34 öre. och skulle alltså behöva höjas med ytterligare 3 kr. efter skatteväxlingen med landstinget. Det finns, Bo Holmberg, fler sådana glesbygdskommuner i vårt land som ställs i en mycket svår situation, som också Börje Hörnlund här har påpekat. Hur skall vi lösa detta problem? Detta måste kunna redovisas i beslutsunderlaget när riksdagen skall ta ställning till en sådan här reform.
Herr talman! Jag tror inte att jag i dag klarar av att leva upp till Bo Holmbergs krav på glädjeutbrott från min sida över denna reform. Jag tvingas tyvärr konstatera att många av förslagen kommer att få allvarliga konsekvenser, framför allt för landstingens möjligheter att även i framtiden kunna bedriva en bra sjukvård. Det är svårt för landstingen att ha kvar den nuvarande omfattningen, exempelvis på akutsjukvården, när Bo Holmberg och Daniel Tarschys fastslår att landstingen 1992 skall bli av med 1,64 miljoner från akutsjukvården som i stället skall föras över på kommunerna för att användas till bl.a. att ta bort de färdigbehandlade patienterna. Om Bo Holmberg kunde garantera att detta inte får några som helst effekter för akutsjukvården, att inte antalet platser kommer att minska, då medger jag att jag skulle känna mig litet gladare. Men riktigt lugnad är jag nog inte förrän jag sett effekten av dessa förslag.

Men förklara det gärna för mig.
Herr talman! På sätt och vis är det ändå en sjukvårdsdebatt, för det gäller vården av våra mest sjuka och skröpliga. Man har ju fått höra mycket om Danmark. Men i Danmark har man en medellivslängd som är ett par år kortare, man har långt fler som inte stiger upp ur sängen eller sitter i rullstol. Bo Holmberg, vi skall lära av andra, men inte allt. Jag har en nära anhörig på ett sjukhem. Tyvärr har vi den pressen i svensk sjukvård att ingen där kan utöva värdskap. Så dåligt är det med hälsan och tillståndet. Till slut vill även jag säga att när beslutet har fattats är den demokratiska seden att man gör det bästa av även beslut som man inte tycker är så kloka.
Herr talman! Får jag säga tre saker till Sten Först och främst hävdar jag bestämt att man inte kunde tolka in i 1988 års beslut att regeringen skulle komma tillbaka med en reform som också skulle innebära att man förde över hela primärvården till kommunerna. Jag hävdar bestämt att man inte kan utläsa detta från vad vi sade i utskottet eller från vad riksdagen beslöt. Däremot hävdar jag att man kunde komma tillbaka med ett förslag som det vi har fått. Detta beslut ligger i linje med vad vi sade för två år sedan. Sedan menar jag, Sten Svensson, att det går väl att läsa ut de väsentliga delarna i den ekonomiska regleringen för att kunna ta ställning till denna reform. Man kan hitta frågetecken. Det gör jag också. Utskottet har dessutom sagt att på den och den punkten finns frågetecken som regeringen får återkomma till i den proposition som kommer i vår om den ekonomiska regleringen. Men att använda dessa frågetecken som intäkt för att säga att man inte kan se och förstå den ekonomiska regleringen anser jag inte vara korrekt. Sten Svensson frågar om jag kan garantera att det inte bli höjt skattetryck till följd av denna reform. Ja, det kan jag. Men sedan är det viktigt att vi också har klart för oss att det blir fler och fler äldre i Sverige. Redan i dag är vi världens äldsta nation. Inget land i världen har så många äldre. Gruppen kommer att öka, om jag minns rätt med 140 000 fram till år 2005. Det betyder ett tryck både på sjukvården och omsorgen, landstingen och kommunerna. Jag såg att en hälsoekonom hade räknat om de siffror som SCB tagit fram och funnit att det skulle innebära ett tryck på sjukvården på drygt 8 miljarder kronor. Utifrån den aspekten kan jag inte garantera hur det kommer att bli med skattetrycket framöver. Men att denna reform i sig inte skall öka skattetrycket är jag helt övertygad om. Jag vill också säga tre saker till Margó Är det så svårt att förstå att om man har 4 000 gamla på våra sjukhus i dag och inrättar en organisation och ett betalningsansvar så att dessa människor inte finns där längre, så kan vi ta hand om köerna. Hur många köer finns det kvar i sjukvården om vi plötsligt får 4 000 platser lediga på våra sjukhus? Det är väl bara Margó Ingvardsson som inte begriper detta. Det andra är att om kommunen får betala 1 800 kr. om man inte tar hem de färdigbehandlade, men får lägre kostnad om man klarar det hemmavid, då förstår kommunalpolitiker att det är bättre att ta hem dem än att låta dem ligga kvar på sjukhusen. Det tror jag också Margó Ingvardsson förstår. Men sedan måste man ha flera bollar i luften samtidigt om man skall se den här reformen i dess helhet. Självbestämmande, integritet och valfrihet är huvudmålsättningar, och vi har ett antal incitament för att uppnå dessa.

Herr talman! Efter flera års utredningsarbete är vi nu framme vid den tidpunkt när riksdagen skall fatta beslut om förändringar i organisationen inom äldreomsorgen. Jag vill gärna från början säga att hela det utredningsarbete som jag har varit ansvarig för och delaktig i har haft som utgångspunkt äldre människors rätt till ett bra liv även när krämporna och sjukdomarna kommer. Det är viktigt att den utgångspunkten finns med hela tiden, också när vi tvingas in i tekniskt komplicerade diskussioner för att åstadkomma en bra lösning på sikt. Herr talman! Det finns starka skäl för att nu genomföra förändringar i äldreomsorgens organisation och ansvarsfördelning. Jag skall ange två. Vi upplever viktiga förändringar i befolkningsstrukturen. Vi lever längre. Sverige har en av världens högsta medellivslängder. Antalet mycket gamla människor ökar. 1980 hade vi 263 000 År 2000 räknar vi med att ha 440 000 människor över 80 år. Med den erfarenhet vi har vet vi att med stigande ålder kommer krämporna, sjukdomarna och handikappen. Därför vet vi också att vi behöver mer vård, mer omsorg och mer social service för att klara det omvårdnadsbehov som vi står inför. Behoven blir också mer sammansatta. Därför behöver vi ett bredare yrkeskunnande och en mer varierad omvårdnadsinsats. Det andra skälet för en reform är att dagens organisation av vård och omsorg för våra gamla uppvisar stora brister. Det oklara ansvarsförhållandet mellan landsting och kommuner gör att enskilda människor kommer i kläm. Men det gör också att ansvar för dimensionering, planering och utbyggnad inte tas på ett effektivt sätt. Det innebär i sin tur att många äldre befinner sig på fel ställe i detta system i förhållande till sina egna upplevda behov. Härur uppkommer problemet med de medicinskt färdigbehandlade inom sjukvården och problemet med att många bor kvar längre i den ursprungliga bostaden än vad de egentligen klarar av med hänsyn till sitt handikapp. Herr talman? Jag skulle vilja kort sammanfatta huvudinnehållet i den reform som riksdagen nu skall ta ställning till. Det låter sig göra sig i fyra enkla punkter. För det första genom en ändring i socialtjänstlagen blir kommunerna entydigt ansvariga för dimensionering, planering, utbyggnad och drift av de särskilda boendeformerna som är så viktiga men just nu en bristvara. För det andra överförs de lokala sjukhemmen till kommunerna och blir en viktig särskild boendeform i de utbud av möjligheter som kommunerna svarar för. För det tredje får kommunerna ett sjukvårdsansvar och därmed också sjukvårdskunnig personal, framför allt inom de särskilda boendeformerna. För det fjärde stimuleras kommunerna till att bygga ut olika slag av boendealternativ med hjälp av s.k. Jag kan se tre viktiga vinster med dessa åtgärder, herr talman. Genom att kommunerna får det samlade ansvaret för äldreomsorgen, betalningsansvar och stimulansmedel från staten kommer det att bli en kraftig utbyggnad av boendealternativ under den närmaste tiden. Det råder inget tvivel om det, och det är precis vad vi vill åstadkomma. Vidare blir det möjligt att på ett bättre och tryggare sätt svara för alla de insatser som äldre människor med omfattande vårdbehov behöver i och med att kommunerna får sjukvårdsansvar och tillgång till sjukvårdskunnig personal. Slutligen kommer det tydliga ansvarsförhållandet mellan kommuner och landsting att kunna medföra att vi får en bättre och effektivare planering och en bättre resurshushållning med de medel vi förfogar över. Jag vill för övrigt i sammanhanget understryka att den engagerade personal vi har i vården och omsorgen har rätt att få arbeta inom en organisation som uppfyller krav på tydlighet, har god planering och tillräckliga resurser. Det är vårt ansvar som politiker om vi befinner oss inom regering, riksdag, kommuner och landsting att se till att så blir fallet. Det förslag som nu behandlas har sin utgångspunkt, vilket flera har framhållit, i 1988 års proposition och riksdagsbeslut. Där framhölls principerna om valfrihet, självbestämmande, trygghet och integritet och de principerna skall också enligt regeringens uppfattning prägla äldreomsorgen på 90-talet. Propositionen grundade sig i sin tur på den stora parlamentariska äldreberedningen. En enig riksdag konstaterade att det inom äldreomsorgen finns en rad olika insatser för vård och omsorg som behöver samordnas så att verksamheten skall bli mer ändamålsenlig. För att bereda frågan tillsatte regeringen äldredelegationen där det fanns representanter både från socialdemokraterna och de tre borgerliga partierna. Också landstingen och kommunerna var representerade i delegationen. Delegationen utförde ett omfattande utredningsarbete, och rapporten från äldredelegationen sändes ut på en mycket bred remiss till landstingen, till alla kommuner, de berörda pensionärs handikapp och fackorganisationerna och till en rad statliga myndigheter. Det är i själva verket en av de största remissomgångar som regeringskansliet någonsin har genomfört. Regeringens proposition ''Ansvaret för service och vård för äldre och handikappade'' bygger i väsentliga delar på äldredelegationens överväganden. Jag konstaterar i dag att socialutskottets betänkande i sina huvuddrag följer äldredelegationens intentioner och bygger på propositionen. På några punkter innebär socialutskottets betänkande förändringar gentemot propositionen. Det gäller betalningsansvaret, som breddas till att också omfatta de medicinskt färdigbehandlade inom akutsjukvården, och förändringar i fördelningen av de statliga medlen på 5,5 miljarder som regeringen har ställt till förfogande för reformen. Jag kan för min del konstatera att de förändringar som utskottet har gjort stämmer väl överens med propositionens huvudintentioner, och jag kan därför ställa mig bakom dessa förändringar. Utskottet markerar betydelsen av eget rum på långvården. För min del tycker jag att det är rätt lätt att acceptera den inriktningen. Jag vill gärna påminna om att det i propositionen finns ett klart uttryck för att vi måste förbättra boendeförhållandena för de långtidssjuka. Vi är alltså eniga om att förhållandena måste förbättras, och det tycker jag är det allra viktigaste i sammanhanget. Två politiska partier, socialdemokraterna och folkpartiet, är nu beredda att ta det parlamentariska ansvaret för de nödvändiga förändringarna inom äldreomsorgen. Det skulle innebära allvarliga konsekvenser för äldreomsorgens utveckling att skjuta på besluten, herr talman. En fortsatt tveksamhet och ovisshet beträffande ansvarsfördelningen skulle innebära handlingsförlamning inom både kommuner och landsting. Socialutskottets gedigna betänkande bygger alltså på en proposition som är grundligt uppbyggd, och remitterade ståndpunkter finns hela tiden redovisade att falla tillbaka på. Propositionen har också starkt stöd i de pensionärs och handikapporganisationer som verkar i vårt land och också inom de fackliga organisationerna. Jag vill gärna säga att de kontakter jag har haft med organisationslivet inte inskränker sig till några samtal med ordföranden utan är mycket omfattande. Det vill jag gärna rikta till Börje Herr talman! Mot detta ställs en gemensam reservation från moderaterna och centerpartiet, vilken utmynnar i krav på en ny utredning. Det är inte nya utredningar, herr talman, som vi nu behöver! Frågan är tillräckligt utredd. Det som nu behövs är givetvis besked om hur det blir för pensionärerna, personalen samt förtroendevalda och tjänstemän inom landsting och kommuner. Jag kan förstå att det finns olika meningar i viktiga frågor som den här. Men jag måste säga att jag blir både besviken och upprörd när jag läser den gemensamma reservationen från moderaterna och centerpartiet. Med tanke på frågans stora betydelse för hundratusentals gamla människor i vårt land är reservationen utomordentligt torftig. Moderaterna och centerpartiet har inte haft förmågan att arbeta fram ett konkret och handfast alternativ till utskottets ställningstagande. Det är så mycket märkvärdigare som man redan i den allmänpolitiska debatten i oktober slog fast att man tänkte yrka avslag på propositionen. Man har alltså haft ett par månaders tid på sig att diskutera fram någon form av hanterligt alternativ. Särskilt besviken är jag faktiskt, herr talman, över centerpartiets agerande. Centerpartiet ställde sig bakom 1988 års riksdagsbeslut om äldreomsorgen. Jag har på mina resor ute i landet träffat åtskilliga centerpartister, som varit representerat lokal verksamhet och som för sin del har sagt att de tycker att det är naturligt att kommunerna får ett mer samlat ansvar för äldreomsorgen. Centerpartiets riksdagsgrupp har inte lyssnat på den opinionen, utan i stället gjort helt om och avlägsnat sig från 1988 års riksdagsbeslut. Särskilt anmärkningsvärt är det att centern nu gör gemensam sak med moderaterna, som vill genomföra utomordentligt omfattande nedskärningar inom hela den gemensamma sektorn, vilket naturligtvis får stora konsekvenser för äldreomsorgen. Noterbart är också att den gemensamma reservationen innebär att de båda partierna vill avstå från den resursförstärkning som de 5,5 miljarderna skulle innebära för äldreomsorgen i dag. Herr talman! Jag vill också med ett par ord beröra Sten Svenssons och Börje Hörnlunds inlägg tidigare i debatten. För Sten Svensson är det allena saliggörande att gång på gång hänvisa alla besvärliga vård och omsorgsfrågor till den allmänna obligatoriska sjukförsäkringen. Den skall uppenbarligen, tillsammans med gigantiska nedskärningar inom den offentliga sektorn, lösa alla problem inom vården och omsorgen -- tro't den som vill! Till Börje Hörnlund, som sur och grinig var ute efter att få ett personligt gräl med mig i sitt huvudanförande, vill jag gärna säga att jag inte brukar kliva undan när någon vill utmana mig till gräl. Men vi har faktiskt viktigare saker att syssla med i kammaren än den typen av påhopp som Börje Hörnlund gjorde på mig personligen. För övrigt, herr talman, vill jag fråga Börje Hörnlund om han över huvud taget har läst propositionen. Jag känner inte igen den beskrivning av åtgärderna som han gör i sitt inlägg. Vi andra har för länge sedan kommit förbi den debattnivå som Börje Hörnlund befann sig på i sitt huvudanförande. Jag skulle för min del vilja uppmana Börje Hörnlund till att höja nivån på debatten och sluta med skrämselpropaganda så att vi kan få en saklig debatt om det som faktiskt gäller i dag.

Herr talman! Sjukdomen aids, förorsakad av HIV virus, har blivit vår tids gissel. Den har redan fått en världsomfattande spridning, och man har ännu inte funnit någon bot mot den. Enligt Världshälsoorganisationen finns det nu minst 8 miljoner HIV-positiva personer i världen. Av dessa har ca 1,2 miljoner personer fått aids. Med nuvarande utveckling räknar organisationen med att ca 30 miljoner människor kommer att ha Vi vet i dag hur sjukdomens sprids, och åtgärder har vidtagits för att att upplysa om spridningsvägar och spridningsrisker. De stora riskgrupperna är också kända. De återfinns främst bland sprutnarkomaner och människor med ett avvikande sexualbeteende. Man får lätt uppfattningen, när man följer massmedias rapportering om HIV och aids, att det endast är dessa grupper som behöver hjälp och stöd från samhället och enskilda. Det finns dock en grupp, som helt oförskyllt och trots ett normalt levnadssätt, har drabbats av HIV smitta. Dessa personer har av olika anledningar erhållit blodtranfusioner på sjukhus, t.ex. vid förlossningar, trafikolyckor och operationer. Blodet som de då har fått har lämnats av HIV smittade blodgivare. Hela världen för dessa människor har slagits i spillror. De familjeförsörjare som finns bland de smittade måste känna en outsäglig oro inför tanken på de skall kunna trygga sina barns framtid. Möjligheten att genom privata försäkringar, t.ex. genom livförsäkring eller personförsäkring, ge familjen drägliga villkor är stängd. Inget försäkringsbolag är villig att teckna sådan försäkring, och försäkringstagaren är skyldig att uppge sin HIV smitta. Här måste staten ikläda sig ett större ekonomiskt ansvar. Upplysningsvis kan anföras att ersättningbeloppet i Sverige är lågt i jämförelse med andra europeiska länder. T.o.m. våra nordiska grannländer har en generösare inställning. De nya reglerna för ersättning till dem som har drabbats av transfusionssmitta ger ett bättre stöd än de gamla men kan ändå inte anses tillräckliga. Familjeförsörjare måste alltså känna en outsäglig oro för hur de skall kunna trygga sina barns framtid. Information som påverkar attityder och beteenden är avgörande när det gäller att hejda smittspridningen. Det är angeläget att centralt initierade informationsinsatser görs även i fortsättningen samt att informationen till allmänheten varieras och utformas så, att människor väcker till insikt och engagemang, till att söka ytterligare information och till att testa sig. Sambandet mellan ett oförsiktigt bruk av alkohol och sexuellt riskbeteende måste framhållas tydligare. Även om pengar aldrig kan utgöra en ersättning vid uppkommen skada, kan de underlätta i en svår situation och uppfattas som ett ansvarskännande för vad som har inträffat. Regeringen bör därför snarast lägga fram förslag om en statlig ersättning till transfusionssmittade HIV-patienter. Denna ersättning bör utgå retroaktivt till alla transfusionssmittade i landet och lämnas oberoende av var transfusionssmittan har skett. Ett bra tillfälle att ge en djupare och mer personligt inriktad information är det tillfälle vid vilket HIV testning sker. Sådan rådgivning har emellertid inte alltid fungerat, varför en utvärdering av den rådgivning som har ägt rum bör komma till stånd. Det förebyggande arbetet får inte avstanna. För att det skall vara möjligt att hantera vetskapen om att en kamrat är smittad behövs det mer information, fler samtal och mer av förberedelsearbete. Frivilligorganisationerna har en viktig uppgift att fylla. Bidrag har visserligen utgått till organisationernas informationsarbete, men restriktiviteten har varit onödig stor när det gäller beviljade anslag. En större del av de statliga informationsmedlen måste avsättas till frivilligorganisationerna förebyggande och stödjande arbete. Det är av stor betydelse att kontaktspårningen bedrivs intensivt och på ett kompetent och förtroendeingivande sätt. Genom kontaktspårning kan man dels finna smittade, dels få viktig information och kunskap. Kontaktspårningen fungerar inte lika väl i hela landet. Därför är det nödvändigt att dess kvalitet och resurser omgående utvärderas, så att sådana åtgärder kan vidtas som ger en effektiv kontaktspårning i hela vårt land. Enligt den nya smittskyddslagen är all den undersökning, vård och behandling som behövs från smittskyddssynpunkt vid en samhällsfarlig sjukdom kostnadsfri för patienten om dessa utförs inom den landstingskommunala sjukvården. Endast undersökningar som utförs av en privat verksam försäkringsansluten läkare med syftet att utreda om någon har smittats av en samhällsfarlig sjukdom är gratis för patienten. Därför måste man bestämt avvisa den åtskillnad som görs mellan offentlig och enskild vård. Att patienten har frihet att välja vårdgivare är särskilt viktigt när det gäller sexuellt överförbara sjukdomar. Beträffande HIV torde valfriheten vara av avgörande betydelse för att man med förtroende skall vilja vända sig till sjukvården. Vård och behandling bör vara kostnadsfria, oavsett hos vilken läkare en smittad avser att söka vård och behandling. Då smittskyddslagen saknar straffbestämmelser, är det en förutsättning för ett effektivt smittskydd att brottsbalkens bestämmelser verkligen kan tillämpas i de fall där någon avsiktigt eller av grov oaktsamhet sprider smitta av en samhällsfarlig sjukdom. Det råder en viss osäkerhet på denna punkt. En översyn av brottsbalken bör därför göras. Den försöksverksamhet med utbyte av sprutor som pågår sker i klar strid med riksdagens restriktiva hållning när det gäller att eliminera alla led i narkotikahanteringen, ett förhållningssätt som för övrigt överensstämmer med ansträngningarna att begränsa HIV-smittan. En verksamhet med utdelning av rena sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare kan inte godtas utifrån dagens kunskaper och erfarenheter. Uppfattningen att utdelning av sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare skulle leda till en minskad smittspridning och i ett längre perspektiv även till ett minskat narkotikamissbruk bygger på en felaktig -- och fördomsfull -- bedömning av narkotikamissbrukarens roll avseende spridning av HIV-smitta i samhället och på en felaktig analys av narkotikamissbrukarens livsföring. Detta med kriminalisering av själva narkotikamissbruket, ett kraftigt ökat sociallagstvång gentemot narkotikamissbrukare och utdelning av sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare är ett budskap som det inte går att förstå. En verksamhet med utdelning av sprutor, sammantaget med övriga nämnda tvångsåtgärder, motverkar den enskilde individens möjligheter att seriöst överväga det egna ansvarstagandet avseende den personliga livsföringen. Personligt ansvarstagande är det enda verkligt effektiva medlet mot en ökad smittspridning. Utdelning av sprutor och kanyler bidrar till en ökad risk för ytterligare stigmatisering av en redan utslagen grupp. Den risken bör man inte ta när det handlar om en åtgärd som har ett så osäkert smittskyddsvärde. Narkotika är ett dödligt gift, och användningen av narkotika har dessutom förorsakat det svenska samhället en dyster brottsutveckling. Denna insikt har bl.a. givit riksdagen anledning att fatta ett beslut om kriminalisering av narkotikakonsumtion. Det ter sig därför verklighetsfrämmande att samma riksdag skulle medge att man tillhandahåller missbrukare verktyg, vilket skulle underlätta ett fortsatt missbruk och brottsliga handlingar. Motiven för en fortsatt försöksverksamhet är inte övertygande. De etiska motiven för en avvisande hållning överväger. Därför måste försöksverksamheten snarast bringas att upphöra! I stället måste kraftfulla åtgärder vidtas såväl mot narkotikamissbruket som mot HIV/aids. Samhället skall inte vare sig i ord eller i handling agera så, att den ena kampen uppfattas som mindre viktig än den andra! Herr talman! Med det anförda har jag redovisat motiven för de ställningstaganden som vi moderater har gjort i de reservationer som har fogats till betänkandet och som vi här i kammaren således ställer oss bakom. Med hänsyn till kammarens ansträngda tidsplan yrkar jag dock bifall endast till reservation nr 10.

Herr talman! Först vill jag säga att vi i utskottet på många viktiga punkter är överens om inriktningen av arbetet med HIV/aids. På tre punkter är folkpartiet liberalerna dock av en annan uppfattning än utskottsmajoriteten. Det gäller då för det första metadonbehandlingen, för det andra sprututbytesprogram och för det tredje anonymitet vid testning. Beträffande de två första punkterna finns det en koppling till vårt arbete med narkomani. För att jag inte skall bli missförstådd vill jag med en gång understryka att vi i folkpartiet liberalerna anser att målet för narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle, att kraftfulla åtgärder vidtas för att hindra narkotikans vidare spridning och att narkomanerna får stöd i sina ansträngningar att upphöra med sitt missbruk. Här har hälso och sjukvården en viktig uppgift. Det har i dag talats mycket om köerna inom hälsooch sjukvården, och det skrivs mycket om dessa saker i våra media. Om någon dör i väntan på en kranskärlsoperation, blir det stora rubriker. När en narkoman dör i väntan på metadonbehandling förbigås detta däremot med tystnad. Att fem narkomaner i Stockholm och ett par narkomaner i övriga landet förra året dog i väntan på metadonbehandling har inte tilldragit sig något intresse. Det är en dödlighet som inte var oväntad och som kunde ha förhindrats. Uppsalaforskarna Leif Grönbladh och Lars Gunne har nämligen visat på att dödligheten bland dem som har bedömts kunna bli rehabiliterade från sin narkomani genom metadonbehandling, men som inte fått tillgång till sådan, är 70 gånger större. Enligt den senaste statistik som jag har tillgång till väntar ett trettiotal färdigutredda patienter på metadonbehandling. Bland Stockholmspatienterna är 60 % HIV-smittade. Dessutom har ungefär 170 personer anmälts till metadonbehandling genom läkarremiss eller socialutredning. Av dessa är 120 från Stockholm, och andelen HIV-smittade uppskattas till 60 %. Siffrorna från övriga landet är inte kända, men sannolikt ligger de betydligt lägre. De HIV-smittade narkomanerna har således drabbats av två dödliga hot: narkomani och HIV. Varför reagerar man inte kraftfullare på dödsfallen i metadonkön? Jag kan bara spekulera i orsakerna. Kan det vara så att man prioriterar missbrukare lägre än andra patienter, i synnerhet om de är kriminellt belastade? En sådan syn är emot de grundläggande etiska principerna i vår hälso och sjukvårdslagstiftning, som säger att ''målet för hälso och sjukvårdslagstiftning är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen''. En annan orsak kan vara synen på metadonbehandlingen. Många inom socialtjänsten, men också politiker, har varit kritiska mot den, eftersom den innebär att man behandlar narkomaner med ett narkotiskt preparat. Det strider enligt deras uppfattning mot narkotikapolitiken, vars mål ju är ett narkotikafritt samhälle. Visst vill vi ha detta narkotikafria samhälle. Men för den skull får vi inte undandra narkomaner som skulle kunna rehabiliteras till ett normalt liv med hjälp av metadon, en sådan terapi. Därför har vi i folkpartiet liberalerna flera år motionerat om att taket för det antal personer i Sverige som kan få tillgång till metadon skall tas bort. Nu har socialstyrelsen frångått riksdagens beslut, bl.a. efter hörande av aidsdelegationen, och höjt taket från 300 till 450 patienter. Vi förutsätter att taket kommer att höjas allt eftersom behoven förändras och så småningom tas bort helt. Därför har vi nöjt oss med ett särskilt yttrande i denna fråga. Däremot reserverar vi oss mot de begränsningar som riksdagsmajoriteten vill ha när det gäller möjligheten till sprututbyte inom ramen för ett väl kontrollerat program. För Sten Svensson vill jag särskilt framhålla att ytterligare data har framkommit i Malmö genom Stig Cronbergs grupp, vilka styrker folkpartiet liberalernas uppfattning i denna fråga. Här har man haft ett sprututbytesprogram sedan juli 1987. Totalt har sprututbytesmottagningen besökts av 1 107 olika personer under 1990. 202 är inte längre aktuella. Flertalet har upphört med sitt missbruk. Av de 1 107 kände man till 571 förut och trodde att mörkertalet var ca 300. Men sprututbytesprogrammet har lett till att man har fått höja detta antal ytterligare, till 500. Man har alltså nått mer än 500 personer med intravenöst missbruk, som man inte tidigare hade kännedom om. Totalt rör det sig om 15 000 besök samt utlån av 47 000 sprutor och 93 000 nålar. Man har gjort 2 500 HIV-tester. HIV-test eftersträvas var tredje månad och man gör kraftfulla insatser för att få in dessa personer i behandlingsprogram. I och med sprututbytesprogrammet, som infördes 1987, bröts uppgången av hepatit bland missbrukare. 1990 har man inte haft något sådant fall bland missbrukarna. HIV-smitta förekom sporadiskt 1986 och 1987. Ett nysmittat fall upptäcktes vintern 1989, liksom ytterligare sju fall som var kontakter. Men 1990 har man inte hittat något nytt fall av HIV-smitta bland missbrukarna nere i Malmö. Återlämningsgraden när det gäller sprutor är mycket hög, 99 %, och nålar 92 %. Dessutom får man in sprutor från Lundaprogrammet samt sprutor som härrör från bl.a. Köpenhamn och olika orter i Frankrike. Till detta kommer andra positiva effekter, som att andelen bostadslösa i den här gruppen har sjunkit från två tredejedelar 1989 till hälften i år. Samtidigt kommer oroande rapporter från smitta och gulsot bland missbrukare. Ur strikt vetenskaplig synpunkt kan det synas angeläget att särskilt Göteborg, med en så länge låg förekomst av HIV-smitta bland dem som missbrukar intravenöst, fortsätter att låta bli att byta sprutor. Men jag tror inte att någon etisk kommitté, mot bakgrund av det vi vet, skulle tillåta en sådan obehandlad kontrollgrupp. Därför är det viktigt att sprututbytesprogram får bedrivas i samverkan mellan hälso och sjukvården och andra samhällsorgan, som socialtjänsten och polisen, i kontrollerade former och med möjlighet att fortlöpande göra en vetenskaplig utvärdering, men utan de politiska restriktioner som regeringen och riksdagsmajoriteten har beslutat om. Därmed yrkar jag bifall till folkpartiet liberalernas reservation nr 7 till detta betänkande. Beträffande anonymiteten vill jag säga, att eftersom HIV-infektion leder till döden och vi inte har något effektivt botemedel, eftersom smittan kan spridas sexuellt och därmed är en av de svåraste infektionerna att hejda -- det har århundradens erfarenhet av syfilis visat -- är det av största vikt att alla som misstänker att de kan ha smittats av HIV låter testa sig. Därför anser folkpartiet liberalerna att det måste finnas en möjlighet att testa sig anonymt.